Herr talman! Karin Söder blev väldigt upprörd när jag redovisade kalla fakta i siffror över centerns regionalpolitik. Man får ibland höra att centern förverkligade moderaternas politik så länge centern var i regeringsställning tillsammans med moderaterna och även när moderaterna var utanför, och det får ni ta ansvar för. Beträffande flyttningsstödet var det första som den första Fälldinregeringen gjorde att höja flyttningsstödet. Nu måste jag säga att flyttningsstödet i dagens läge är en liten marginell sak. Människorna har ju ingenstans att flytta. Till vilka jobb skall de flytta? I går hörde jag talas om en flicka som hade sökt 100 olika jobb här i Stockholm. Hon kom till en hamburgerbar där hon trodde att hon skulle få ett jobb. Då hade 100 personer tidigare varit där och sökt jobbet. Arbetsmarknadsläget är sådant att det är väldigt svårt att flytta på sig. Jag tycker att man inte skall vara så upprörd över den bit i vårt förslag som innebär att ifall någon hittar ett jobb — ett guldkorn i en höstack — skall vederbörande ha möjlighet att flytta. Vi måste komma ihåg att de som i dag flyttar i regel har en mycket lång arbetslöshetsperiod bakom sig och dåliga ekonomiska resurser. Vi säger att ni med öppna ögon förde en arbetslöshetspolitik. Det säger vi därför att ni hade haft möjlighet att göra arbetsmarknadspolitiska insatser. Då hade vi kunnat ha en lägre öppen arbetslöshet. Jag redovisade de insatser som regeringen gjorde under hösten och som innebar 3 000 beredskapsarbeten i Norrbotten, där 700 ungdomar fick jobb. Det var en mycket fin insats för de människor som fick ta del av detta. Det var väldigt viktigt. Om vi sedan ser på den offentliga sektorn finner vi att Kommunal är det fackförbund som har den högsta arbetslösheten bland sina kassamedlemmar. Kommunal har den högsta utförsäkringen, och de flesta utförsäkrade finns i Norrbotten. De har bara socialhjälp till sitt förfogande. Jag vidhåller att ni i regeringsställning icke vidtog några åtgärder som kunde motverka de besvär och den regionala obalans som blev följden av er politik. Dessutom raserade ni den svenska ekonomin. Det kommer ni att få höra väldigt länge. Hur goda vänner vi än är, så kommer jag att upprepa detta från denna talarstol.
Herr talman! Jag tvivlar inte ett ögonblick på att Frida Berglund kommer att upprepa dessa synpunkter från talarstolen. Men det är faktiskt så — det har sagts tidigare här i dag — att när det gäller överbud har socialdemokraterna varje gång redovisat alternativ här i riksdagen som skulle ha lett till ett större budgetunderskott. Det hade alltså blivit dyrare med en socialdemokratisk regering än med icke-socialistiska regeringar. Det är också ett faktum som vi kommer att upprepa. Vi får väl se hur länge vi håller ut med detta. Min upprördhet, Frida Berglund, gällde de uttalanden som gjordes om den offentliga sektorn. Ett faktum är att när vi lämnade regeringen hade statsbidragen till kommuner och landsting en större andel av den totala omslutningen än vad de någonsin tidigare haft. Detta är kalla fakta. Det var när Frida Berglund påstod motsatsen som jag blev upprörd. Jag tror dock inte att det var medvetet felaktiga upplysningar, men svenska folket och riksdagen skall få korrekta besked. Däremot har jag inte förnekat de siffror som Frida Berglund i övrigt redovisade. Jag har dem inte tillgängliga. Men en sak kan man ganska klart konstatera, nämligen att småföretagsamheten spelar en mycket stor, för att inte säga avgörande, roll för att vi skall kunna få en utveckling av glesbygden. Detsamma gäller jordbruket. Hade centern inte tillhört regeringen under dessa sex år utan man fört en mer storföretagsvänlig socialdemokratisk politik, hade situationen varit svårare. Den går dess värre inte att mäta. Nils Åsling har lagt en lång rad förslag för att stimulera småföretagsamheten. De regionala utvecklingsfonderna har hälsats med stor tillfredsställelse landet över och har givit upphov till många nya jobb. Även den jordbrukspolitik som vi bedrev har gynnat familjejordbruken och på det sättet motverkat flyttningen från landsbygden. En sak skall Frida Berglund veta. Omkring 1980 kunde vi för första gången på 100 år notera en ökning av befolkningen på den svenska landsbygden. Det hade aldrig inträffat utan centern i regeringsställning och såsom pådrivare under en lång följd av år i fråga om regionalpolitiken och landsbygdspolitiken.
Herr talman! Karin Söder skulle vara alltför god för att ta ordet överbudspolitik i sin mun. Man kan ju se på ert budgetunderskott och vad ni har ställt till med i fråga om ekonomin. Väldigt väsentligt är vad man använder pengarna till. Men ni har under er regeringstid inte sett till att människorna fått arbete. Det har kostat samhället väldigt mycket. Ingenting är så samhällsekonomiskt kostsamt och dyrbart som arbetslöshet. Den kostar i kronor och ören, och längre fram resulterar den i utgifter för socialvård och sjukvård. De ersättningar som har utbetalats från A-kassorna uppgår till många miljarder kronor. Karin Söder påstår att centern vill värna om den offentliga sektorn. Under valrörelsen besökte jag väldigt många barnstugor. Man hade där ett problem, som man tog fram i alla sammanhang. Man förklarade att man hade kamrater som var arbetslösa därför att kommunerna inte hade råd att bygga ut sin barnomsorg så som planerats före 1976. Utbildning hade skett av barnsamariter och förskollärare, men de fick inga jobb. Det var ett resultat av er politik. Vem som varit banérförare vill jag inte säga, men denna politik har ni förverkligat tillsammans med moderater och folkpartister. Jag skall inte ta upp någon lång diskussion om jordbruket, även om det skulle behövas. Vi har faktiskt aldrig haft så många konkurser i norra Sverige som vi varit med om sedan centern tog hand om jordbrukspolitiken. Utredningen om stöd till jordbruket i norra Sverige har konstaterat att lönsamheten bland jordbrukarna i övre Norrland har sackat efter. Det beror bl.a. på den ekonomiska politik som ni har fört, på de stora prisstegringarna och på de kraftiga räntehöjningarna. Detta är facit av er jordbrukspolitik. Den har lämnat tråkiga spår efter sig.
Herr talman! Jag vill först återkomma till frågorna kring den offentliga sektorn och säga till Frida Berglund att under de år vi hade regeringsansvaret byggdes barnomsorgen ut långt mer än man gjort tidigare. Det är ett ostridigt faktum. Den byggdes dock icke ut i den takt som man tidigare hade kommit överens om — och det beklagar jag — men utbyggnaden skedde i ganska snabb takt. Jag ställer mig stillsamt frågan: Varifrån skall kommunerna nu ta pengar, när socialdemokraterna, som i opposition tyckte att man kunde ha en 2-procentig volymtillväxt i kommunerna, i regeringsställning är nere på en tillväxt på noll eller minus — det är svårt att veta hur stor den blir, eftersom man inte riktigt vill ange hur stor volymtillväxt man kan tillåta kommunerna. Sådan är situationen. Jag tror att Frida Berglund och jag kan få ett bättre underlag för en debatt om möjligheterna att bygga ut barnomsorgen, om vi för den om ett år. Men med de stora bördor som den nuvarande regeringen med sin politik lägger på kommunerna kommer utrymmet för en tillväxt att vara väldigt litet. Beträffande den ekonomiska utvecklingen vill jag säga att när vi lämnade regeringen var inflationstakten lägre än på mycket länge, och internationellt sett var den låg. Det fanns också en grund för att kunna sänka räntan ytterligare, men när det gäller den är vi ju beroende av omvärlden. Men allt detta har raserats efter valet — det började faktiskt något före valet, när man anade att det skulle bli en socialdemokratisk seger. Det är dessa faktorer som har påverkat utvecklingen, både på den offentliga sektorn och på industrisektorn. Jag är helt överens med Frida Berglund i fråga om det inte minst socialt viktiga att se till att människor har arbete. Det är oerhört viktigt. Det var också regeringarna Fälldins ambition. Under vår regeringstid ökade faktiskt också antalet människor i jobb med en bra bit över 100 000, och antalet kvinnori arbete ökade med 200 000. Vi förde en politik som möjliggjorde för fler människor att få jobb. Det är sanningen, och inte att vi drev ut människor i arbetslöshet. Vi föreslår nu alternativ. Vi har i en motion tagit upp sysselsättningsfrågorna, regionalpolitiken och en ekonomisk politik som möjliggör för oss att få fart på hjulen. Men en sak kan vi dess värre aldrig komma ifrån: Vi är också beroende av omvärlden. Därför får vi här hemma arbeta och spara oss ur krisen. Vi skall hjälpas åt och se till att också våra ungdomar får jobb, för arbetslösheten bland dem är förödande. Därför har vi i vår motion förslag om hur vi skall gå till väga för att fler människor, inte minst ungdomar, skall få arbete.

Herr talman! Vad är det mest grundläggande för det stora flertalet människor i ett samhälle som det svenska? Det ena är att ha arbete, att ha en rimligt säker, självständig försörjning. Det andra är att gemensamt med likar ha en reell makt över den samhällsutveckling som styr ens liv. Båda dessa ting är hörnstenar inom arbetarrörelsens ursprungliga, klassiska idévärld. Låt oss då fråga: Står vi närmare förverkligandet av dessa båda grundläggande anspråk i dag jämfört med för 25 år sedan? Svaret är: Det gör vi inte. Vi står längre ifrån det. Fullsysselsättningen finns inte. Den har inte funnits på 15 år. Mer än en tiondel av befolkningen utgör i dag ett skikt av arbetslösa och undersysselsatta, som lever i samhällets marginal. De finns kvar t.o.m. i de lägen som borgerliga ekonomer brukar kalla högkonjunktur. Makten är inte jämnare fördelad. Flertalet människor är mer beroende av fåtalets makt och av en ogripbar samhällsutveckling både på det privata och på det offentliga planet. Ägandet till produktionsmedlen är mer koncentrerat än förr. Fler av kapitalets maktpositioner har förskjutits utomlands, ogripbara från Sverige. Nödvändiggör inte detta att arbetarrörelsen börjar ställa frågorna på ett nytt sätt, att den frigör sig från hela den typ av krisdiskussion som har förts, från hela den fraseologi som dominerar i debatter som den här, att den äntligen skaffar sig en självständig utgångspunkt? Jag såg en TV-diskussion nyligen om ekonomisk politik. Den var lika kuslig som lärorik. De deltagande bestod av män. Det var männens diskussion. Det satt en ensam stackars kvinna där, som fick komma till tals några ögonblick när arbetsgivargeneraler, ministrar och Olivecronor pratat sig trötta och det hade blivit läggdags för svenska folket. Dessa män hade alla samma blå kostymer. Bara en enstaka vpk-are i röd tröja stack en smula i ögonen. Men vad mera var: Det var som om de inte bara hade blå kostym utanpå. De hade också själsligt samma sorts kostym på sig. De förde samma språk. De talade om krismedvetande, stramhet, kärvhet, återhållsamhet, reallönesänkning. Om beska mediciner och om att satsa på exporten. Om underskott och underskott, och om skuld och skuld. Det är högt på tiden, menar jag, att människor ute i arbetarrörelsen gör sig fria från detta sätt att framställa verkligheten. Vi skall tvärtom akta oss för dessa dilettantiska bankekonomer, som försöker framträda som oberoende experter och för toppfunktionärerna i fackföreningsrörelsen, som ödmjukt sväljer arbetsgivargeneralernas lönesänkningspropaganda. När nationalekonomin tappat sin vetenskaplighet och rasat tillbaka till 1920-talets nivå — då är det dags att arbetarrörelsens folk börjar diskutera krisen och samhället med varandra. Tro inte påståendena att krisen mildras ifall löntagarna uppoffrar delar av sin reallön. Tvärtom krymper då den nationella basen för industrin, och krisen fördjupas. Tro inte att krisen är någonting som finns i statens affärer. Krisen finns i den kapitalistiska ekonomin. Det som kallas budgetunderskott är bara en spegling därav. Så länge det är kris behövs tvärtom budgetunderskott. Så länge det är kris skall vi vara glada över att budgetunderskottet finns. Det försvinner tids nog, när krisen försvinner. Tro inte heller påståendena att minskad konsumtion leder till högre sparande. Var finns den människa som när hon får lägre lön reagerar genom att spara mer? Det är inte så, att sparandet är för litet. Sparandet är för högt. Det finns för mycket pengar i näringslivet, som inte används för investeringar. Det är f. ö. numera heller inte så, att sparande leder till investeringar. Det är inte heller så, att investeringar leder till nya jobb. Sammanhangen i ekonomin är andra och delvis nya. Själva kapitalismen har förändrats. Därför måste vår analys inom arbetarrörelsen också förändra sina utgångspunkter. Därför måste arbetarrörelsens krispolitik bli en annan än den hittills har varit. Vi måste fråga: Vad är det som pågår i ekonomins sätt att förändras? Vad kännetecknar vår tids kriskapitalism? Det är framför allt tre avgörande drag. Sverige är ett gammalt industriland. Det tillhör en krets av gamla industriländer. När kapital under många årtionden har ackumulerats i sådana ekonomier, inträder ett överskott. Detta överskott har svårt att finna plats i form av nya investeringar i hemlandet. Det söker sig ut över landets gränser. Det minskar sina engagemang i det gamla hemlandets industri. Det andra draget i utvecklingen är mer problematiskt. Vi är vana att tänka enligt den logiken, att om investeringarna ökar blir det fler jobb. Så är det inte längre. Vi är inne i en ny fas av kapitalismens utveckling. Sedan ett antal år har det visat sig att den totala samhälleliga produktionen kan växa med ett stadigt minskat antal arbetande. Det kan nämnas i förbigående att sysselsättningen, mätt i antal heltidsarbeten, inte har ökat här i landet, som Karin Söder ville påstå. Man får denna ökning genom att det finns fler deltidsarbeten. Skenbart har det då blivit fler människor i arbete. Den totala arbetsmängden däremot har minskat. Det är också så, att en investering bara i få fall leder till fler jobb. De flesta investeringar leder numera till färre jobb. De är uttryck för kapitalets strävan att bringa ner sina arbetskostnader. Och i allt högre grad förmår de nya investeringarna öka arbetets produktivkraft därhän att produktionen kräver färre arbetare. Allt detta kommer sig nu inte av några kapitalisters ondska — låt vara att många kapitalister skor sig på rent finansiella placeringar i denna konjunktur. Den verkliga orsaken ligger i utvecklingstendenser hos systemet självt som har med dess ålder och dess struktur att göra. Sammanhangen mellan investeringar, teknologi, arbete och konsumtion är av annat slag i dag än förr. Det tredje avgörande draget i den kapitalistiska ekonomin i dag är följande. När man förde krispolitik på 1930-talet t.ex., visste man i stort sett vad som blev verkan av vad man konkret gjorde. Det fanns ett klart samband mellan efterfrågan, investeringar, vinster och sysselsättning. När man ökade efterfrågan genom ett budgetunderskott — då kom mer pengar ut i ekonomin. Det köptes mer. Vinsterna steg. Kapitalackumulationen tog fart. Fler människor anställdes. I dagens kapitalism är sambanden inte desamma. De är lösare, de är mer nyckfulla. Den kapitalistiska ekonomin är mindre väl sammanhållen i sina olika delar, den är disintegrerad, som det heter på fackspråket. Vad betyder det? Jo, om man nu söker öka företagens vinster får det inte samma verkan som förr. Man vet egentligen inte riktigt var ett sådant tillskott slutligen hamnar. Man kan inte förutse om det kommer att dyka upp i Sao Paolo, i Amsterdam, i Malmö eller i Lund. Man vet inte om det dyker upp i form av fler maskiner, fler parkeringshus, fler utlandsobligationer eller något annat. Man vet inte om det leder till färre jobb eller fler jobb, om det leder till utvidgning av driften eller till koncentration och utslagning. Vad är slutsatserna av denna nya karaktär hos kapitalismen? Slutsatserna för arbetarrörelsen är bl.a. tre: En påtaglig minskning av arbetslösheten, ett lyft ur krisen, kan inte framkallas med den här typen av stimulanser av allmän natur som politiken hittills har arbetat med. Det krävs mer medvetna, direkta, riktade åtgärder. En minskning av arbetslösheten kan ännu mindre framkallas om företagens ökade vinster skall motsvaras av en reallönesänkning för löntagarna. Den kan bara framkallas med direkta, riktade insatser, genom att någon annan än det privata kapitalet tar ansvaret för att bygga ny industri i Sverige och utveckla produktionen här. Det är alltså bara löntagarna själva som, med någon form av självständigt fondsystem och med stöd av den politiska statsmakten, kan genomföra ett sådant program. Det är bara löntagarna själva som kan ta sina problem i sina egna händer. Den andra slutsatsen är att ett sådant system för kollektiv eller församhälleligad kapitalbildning måste följa en självständig linje. Det måste ha andra mål än det privata kapitalet. Annars blir det bara så att löntagarna får stå till tjänst med pengar som skall slå ut deras kamrater, att löntagarna i Norrland får betala de multinationaliserade bolagens investeringar i Holland. Detta för oss till den tredje slutsatsen. Arbetarrörelsen måste nu ställa sig frågan vilket slags industrisamhälle man skall sträva efter. Det måste bli slut på den slaviska underkastelsen under den teknologi som privatkapitalet presenterar och eftersträvar. Teknologin är politisk, det finns alltid flera teknologiska utvecklingsvägar, med olika sociala konsekvenser. Skall man eftersträva en typ av tillväxt som är en tillväxt bara i mängden bytesvärde i samhället? Eller skall man ha en tillväxt i bruksvärde, som åstadkoms med en allt billigare teknologi och svarar för ett allt mindre bytesvärde? Skall man satsa på ökad bruttonationalprodukt eller på oförändrad sådan med ökat innehåll och ökat bruksvärde? Skall man ha en datorisering, som utarmar innehållet i de flesta människors arbeten eller skall man ha en datorisering som tar vara på och förbilligar användandet av den mänskliga yrkesskickligheten och människans mångsidiga gåvor i arbetsprocessen? Skall vi ha en utveckling som ställer 15, 20, 30 90 av styrkan utanför arbetsmarknaden? Eller skall vi ha en produktion där alla får plats med fem eller sex timmars arbetsdag? Sådana frågor är det som måste ställas, och besvarandet av dessa frågor är en brännande nödvändighet redan nu. Vi bör besvara dem, inte i vördnad för de blå kostymernas maktpolitiska tänkesätt utan med ledning av de sociala värderingar som arbetarklassen har utgått från. Besvarandet börjar i själva verket nu, i den konkreta krispolitiken. Svaret avgör ifall vi i framtiden skall leva i ett klassamhälle, som blir hårdare, med en teknologi vars avstånd till människan ökar — eller om vi skall nå det klasslösa samhället, där vi gemensamt och som jämlikar kan styra oss själva och där vi aldrig mer behöver ha några herrar över oss.

Herr talman! Det är många som under de senaste veckorna har hört av sig och sagt ungefär så här: Oppositionspartierna är alldeles för snälla mot socialdemokraterna. Ni måste gång på gång påminna om att socialdemokraterna i fråga efter fråga fört väljarna bakom ljuset. Vi är arga och ledsna över att Sveriges största parti före valet avger löften och skapar förväntningar som man sedan inte har en tanke på att infria. Ni borde ryta och stampa i golvet. Så här får man inte bära sig åt. Ja, så har det låtit. Och jag är inte den enda riksdagsman som har fått de här reaktionerna. Nu skall jag inte, herr talman, ryta och stampa i golvet. Det passar sig ju inte i denna kammare. Men jag skall ta fasta på den här reaktionen och ägna en del av mitt anförande åt att granska vad socialdemokraterna sade före valet och vad man gör efter valet. Det blir ingen särskilt snäll genomgång. Den är snarare ganska elak, men den är nödvändig, och den är riktig. I juni 1982 gav dåvarande riksdagsmannen och nuvarande finansministern Kjell-Olof Feldt ut en uppmärksammad skrift om ekonomisk politik på 1980-talet. Skriften hade den löftesrika titeln Ett handfast och konkret program. Den välsignades i ett följebrev till press, radio och TV av den socialdemokratiske partisekreteraren Sten Andersson, som omtalade att skriften skulle tryckas i stor upplaga och därmed komma att bli ”ett viktigt inslag i det socialdemokratiska partiets valrörelse”. Nå, vilket var då Kjell-Olof Feldts, av det socialdemokratiska partiet sanktionerade budskap? Jo, han skrev bl.a.: ”I år kan inflationen för första gången på länge komma under 10 procentstrecket, men vi borde 1983 komma väsentligt lägre. Vi bör inrikta oss på att komma ner till en inflation på högst 5-6 procent.” Och litet längre fram hette det: ”Regeringen kan också lova att införa ett hårt och bestämt prisstopp för att ta död på fortsatta inflationsförväntningar. Dessutom kan inflationsbekämpningen föras ytterligare ett steg— om kostnadsstegringen dämpas. Sverige bör då ge besked om att man successivt kommer att skriva upp sin valuta. Med en sådan uppläggning öppnas möjligheterna att påtagligt sänka den svenska räntenivån. Om vi kan få en prissänkningstakt i Sverige som ligger åtminstone några procentenheter under våra konkurrentländers, så förstärks vårt valutaläge.” Så långt Kjell-Olof Feldt i valrörelsen 1982. Nu gick det som vi alla vet precis som socialdemokraterna ville. Man fick regeringsmakten, och Kjell-Olof Feldt blev ansvarig för statens finanser. Och hur gick det? 5 I den nyligen presenterade finansplanen, för vilken Kjell-Olof Feldt har huvudansvaret, beräknas inflationen uppgå till 11,5 26 i genomsnitt för 1983. Det blev alltså devalvering i stället för revalvering. Det blev en ökning av prisstegringstakten i stället för en minskning. Tänk, herr talman, om socialdemokraterna hade gått ut i valrörelsen och sagt: Vinner vi valet kommer vi några månader efteråt att presentera en finansplan som går ut på att vi räknar med en reallönesänkning på drygt 4 90 och en inflation på 11,5 26 under 1983. Thage Peterson, som står närmast mig på talarlistan, kan kanske tala om för kammarens ledamöter varför man hade ett budskap före valet och ett annat efter valet. Exemplen är många! Sysselsättningen spelade med all rätt en oerhört viktig roll i valrörelsen. Även här skapade socialdemokraterna förväntningar som nu inte alls infrias. Vi kan alla på våra TV-rutor se reaktionerna mot regeringen från uppretade textilarbetare. Inte heller i Norrbotten, Norduppland och Värmland, för att ta några exempel, uppfylls de högt ställda förväntningar som socialdemokraterna själva skapat. På kulturområdet hade också förväntningar skapats. Det skedde i valrörelsen, och det skedde i riksdagen genom socialdemokratiska reservationer i kulturutskottet, syftande till mer pengar. Resultatet blev som alla vet att Bengt Göransson som ny kulturminister fick presentera den magraste kulturbudgeten i mannaminne. De svikna förväntningarna också på kulturområdet ledde till rader av negativa reaktioner. ”Kulturpolitiska uttalanden är en sak, kulturpolitiskt handlande en annan”, sade konstnärernas riksorganisation med adress till kulturministern, sedan innehållet i budgetpropositionen hade blivit känt. Årets besked är ett dråpslag, sade man vidare. Redan börjar många människor på kulturområdet och för den delen också på högskolans område att nostalgiskt tänka tillbaka på Jan-Erik Wikströms sex framgångsrika år som utbildningsoch kulturminister. Låt mig gå vidare. Under flera år tyckte socialdemokraterna här i riksdagen att IDB var en sällsynt ful inrättning. Där skulle Sverige inte vara med. I regeringsställning försvarar man medlemskapet. Den argaste kritikern, Mats Hellström, gör man till minister. Och så är han tyst. JAS-beslutet vred sig socialdemokraterna inför och kritiserade det på olika sätt före valet. Efter valet drar man sig inte ens för att räkna in forskningsoch utvecklingsarbetet på JAS-projektet i den samhälleliga forskningssatsningen. Inför den halsbrytande uppvisningen skämdes t.o.m. Aftonbladet, men knappast regeringen. Vpk skulle minnsann inte få vara med och bestämma över den socialdemokratiska politiken — före valet. Efter valet gör den socialdemokratiska regeringen upp med vpk för att kunna fortsätta att regera. Vpk har tagit många glädjeskutt efter den socialistiska förbrödringen. Före valet angrep socialdemokraterna med alla tänkbara medel de icke-socialistiska regeringarna. ”De borgerliga klarade inte uppgiften” — det var huvudbudskapet i valrörelsen. Tänk om något litet av den generositet som Olof Palme i dag åtminstone i ord ger uttryck för i regeringsställning hade visats också när socialdemokra terna var i opposition! Kanske kan Thage Peterson, som ivrigt lyssnar, förklara också den här helomvändningen. Men då var socialdemokraternas allt överskuggande mål att med långtgående löften till varje pris få regeringsmakten. Nu märker socialdemokraterna att det inte är så lätt att regera, och då blir tonfallen i stället mycket lena. Nu vill man, enligt Olof Palme i dagens debatt, riva murar till folkpartiet och centerpartiet, vilkas politik man före valet ofta hånfullt angrep och i grunden underkände. Samförstånd vill socialdemokraterna ha, säger de i dag. Man frågar sig: På vems villkor? Många politiska tjänstemän i kanslihuset — det var fult det, tyckte socialdemokraterna före valet, då vi hade icke-socialistiska regeringar. Efter valet slår socialdemokraterna rekord — åt andra hållet. Aldrig tidigare har så många rent politiska tjänstemän knutits till kanslihuset som efter regeringsskiftet i september. Det finns, herr talman, så många, många exempel på socialdemokratiska omsvängningar att det är omöjligt att ta upp dem alla i ett tidsbegränsat anförande. Jag lämnar därför den delen och går i stället över till vad vi nu måste göra och vad vi inte får göra. Om löntagarfonder införs i Sverige ökar maktkoncentrationen, och riskerna för ett sämre fungerande näringsliv ökar dramatiskt. Från folkpartiets sida motsätter vi oss också den straffbeskattning av enskilt aktieägande som regeringen föreslår. Den särskilda utdelningsskatten är ingenting annat än ett första steg mot löntagarfonder. I stället vill vi utveckla skattefondssparandet, så att det på sikt engagerar fler människor och förser näringslivet med riskvilligt kapital. Det är en möjlighet för industrin att skaffa investeringspengar. Det är viktigt att ägandet sprids. Under de senaste två åren har genom åtgärder som infördes av regeringar, i vilka folkpartiet har medverkat, 300 000 människor som inte tidigare har varit aktieägare blivit det. Målet måste vara att ytterligare öka antalet aktieägare. Vi menar att regeringen här går på tvärs mot en mycket stark opinion, som man säkert också känner i de egna leden. Det är ju ett väl fungerande näringsliv som är själva grunden för trygghet och sysselsättning. I regeringsställning var det viktigt för folkpartiet att högt prioritera en satsning på forskning och utveckling vid universiteten och ute i näringslivet. En satsning på forskning och utveckling är ju en investering i framtiden. Den ökar vår konkurrensförmåga och lägger grunden för nya sysselsättningstillfällen. Också i oppositionsställning prioriterar vi forskningsoch utbildningsområdet högt. Förslagen i folkpartiets partimotioner innebär att de offentliga utgifterna minskas med ca 10 miljarder kronor. Men när det gäller just forskningsoch utbildningsområdet gör vi ett undantag och menar att det i stället är befogat med ökade insatser. I en av folkpartiets partimotioner säger vi att datasamhället måste göras mänskligt. Smådatorernas möjligheter måste tas till vara. Människors möjligheter att rätta fel måste kunna öka och tryggheten i arbetslivet säkerställas. Datorerna skall tjänstgöra som service till människor, inte registrera och beskära friheten, understryker vi. För oss som liberaler är den hållningen självklar. Det gäller ju att hävda den enskilda människan mot maktfullkomlighet, övergrepp och krångel av olika slag. I våra partimotioner fullföljer vi också andra liberala krav, som vi drivit med envetenhet. Vi slår vakt om biståndet till dem som har det så mycket svårare än vi, och vi markerar att frihandel är bra både för människor i vårt eget land och för människor i andra länder. Vi fortsätter att kräva åtgärder för att öka jämställdheten, och vi hävdar demokratioch frihetsfrågorna. En viktig frihetsfråga, herr talman, gäller kollektivanslutningen till politiskt parti. Vi menar med bestämdhet att det är helt oförsvarbart att det socialdemokratiska partiet fortsätter att skriva in människor som partimedlemmar mot deras egen vilja. Det måste kännas egendomligt för ett parti att som medlemmar ha människor som på valdagen lägger sin röst på ett helt annat politiskt parti. Men allvarligare är att kollektivanslutningen är en kränkning av individens demokratiska rättigheter. Den måste försvinna. Vi hade i det längsta hoppats att socialdemokraterna själva skulle förmås samla sig till en nödvändig självsanering. I stället har riksdagens uttalanden mötts med nonchalans och ironi. Därför har vi från folkpartiet motionerat om åtgärder för ett lagligt skydd för den enskildes rätt att själv bestämma om medlemskap i politiskt parti. Herr talman! Det är i åtstramningstider viktigare än någonsin att hävda liberala värden som maktspridning, tolerans mot oliktänkande, jämställdhet mellan könen och solidaritet med eftersatta grupper i Sverige och i andra länder. Det är svårare i åtstramningstider men just därför desto angelägnare.

Herr talman! Den stagnerande ekonomin, nolltillväxten i industriproduktionen, det kraftiga raset i investeringarna och i sysselsättningen, som Sverige fått vidkännas under de gångna åren, präglar den verklighet och den vardag som svenska folket i dag lever i. Problemen i svensk ekonomi och för svensk industri slår på hela landet. Det är ändå viktigt att konstatera att verkningarna slår hårdast på de regioner som redan tidigare mött de största svårigheterna, där människorna redan tidigare mött nedläggningarna och arbetslösheten, oron och otryggheten. Det är därför ett självklart mål för den socialdemokratiska politiken att nå en balanserad ekonomisk tillväxt, ett mål som innefattar en regional balans. Regionalpolitiken verkade, då den inleddes på 1960-talet, i ett samhälle präglat av en snabb utveckling. Basnäringarna utgjorde en stabil grund för industriproduktionen som helhet. Verkstadsindustrin växte och moderniserades. Vetenskapliga och tekniska landvinningar fann industriell tillämpning och lade grunden till nya företag, ny produktion, nya jobb. Vad det handlade om var att stödja en rättvis geografisk fördelning, att ge regioner som förlorade arbetstillfällen i tillbakagående näringar del av investeringarna och att uppnå regional balans. Denna politik var effektiv under första delen av 1970-talet. Den kraftiga utflyttningen från skogslänen under 1960-talet kunde vändas till en inflyttning. Den allmänna tillväxten var betydande i skogslänen. Dessa län, som 1970 stod för 19 96 av sysselsättningen i landet, fick perioden 1970-1975 inte mindre än 27 90 av sysselsättningsökningen. Över hälften — 55 22 — av den samlade ökningen av industrisysselsättningen i riket under denna period gick till skogslänen. Det betydde 21000 nya jobb, en ökning med 10 90 av dessa läns totala industrisysselsättning. En kraftig utbyggnad av kommunernas och landstingens verksamhet gav arbetstillfällen, service och omvårdnad. Bl. a. genom de stora resursöverföringarna via skatteutjämningssystemet blev tillväxten i skogslänen lika stark som i det övriga landet. Stagnation vändes till utveckling. Men utvecklingen bröts brutalt på nytt. 1977 kom det första i en rad förlorade år. Den ekonomiska tillväxten avtog. Industrisysselsättningen stagnerade. Industriinvesteringarna sjönk. 160 000 jobb försvann i svensk industri. Arbetslösheten sköt i höjden. Om detta sade den föregående energiske talaren inte ett enda ord, och jag förstår honom. Värst drabbades skogslänen. Nettoinflyttningen vändes på nytt till utflyttning. Ökningen av industrisysselsättningen vändes på nytt till en minskning. Under perioden 1977-1980 försvann 13 000 industrijobb i dessa län — och minskningen har fortsatt. Utvecklingsplaner vändes på nytt till varsel och nedläggningshot. Optimism och framtidstro vändes på nytt till pessimism och oro. Utveckling vändes på nytt till stagnation och tillbakagång. Sådant var utgångsläget för den socialdemokratiska regeringen vid regeringsskiftet. Svåra problem dominerar flera landsdelar. Särskilt svår är situationen i Norrbotten. Där finns kombinationen av dels de ”gamla” regionalpolitiska problemen, dels den akuta strukturkrisen i malmfälten. Arbetslösheten i länet uppgick under 1982 till i genomsnitt 10 500 öppet arbetslösa varje månad. I arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete fanns 7 100 personer. Det betyder att mer än 10 26 av Norrbottens befolkning mellan 16 och 64 år berördes av dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vid årsskiftet fanns det 309 lediga platser anmälda. Situationen har föranlett en rad åtgärder från regeringens sida. Inom kort presenteras en samlad proposition för åtgärder i Norrbotten. Jag kan ta andra exempel, från andra delar av landet. I den mellansvenska bruksbygden, även den dominerad av tunga basindustrier, har 23000 industriarbetstillfällen försvunnit mellan 1975 och 1982. Där finns ett trettiotal orter som mycket starkt domineras av en enda industri — i flera fall hotade av inskränkningar och nedläggningar. Jag kan nämna Värmland, där arbetslösheten slår nya dystra rekord och näst Norrbottens är den högsta i landet, där befolkningsutvecklingen är negativ och nedskärningar och nedläggningar ger färre arbetstillfällen. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen och peka på Blekinge, södra Norrlandskusten, varvsregionerna och flera andra regioner. Bilden blir i flera avseenden densamma. Där återfinns den ekonomiska nedgången i Sverige, den industriella krisen, behovet av strukturförändringar som grundläggande orsaker i bakgrunden. Där återfinns människornas oro och osäkerhet, för jobben, framtiden, tryggheten. Men där finns också en vilja att ställa upp för hembygden, för jobben och framtiden. Där har jag mött idéer och konstruktiva förslag till nya satsningar, arbeten, till ny produktion. Denna bild av den regionalpolitiska utvecklingen har lett regeringen fram till två slutsatser. För det första: den regionalpolitik och de regionalpolitiska instrument som utformades i ett samhälle som karaktäriserades av relativt snabb tillväxt förmår inte effektivt möta dagens situation. Vi måste få en utveckling och effektivisering av regionalpolitiken och de regionalpolitiska medlen. Vi måste få en närmare samordning mellan industripolitik och regionalpolitik, och vi måste göra insatser också inom andra sektorer — kommunikationerna, utbildningen, forskningen — för att stärka regionernas utvecklingsmöjligheter. För det andra: Det grundläggande sambandet mellan den ekonomiska och industriella utvecklingen i landet som helhet och den regionala balansen, fördelningen mellan de olika landsdelarna, blir allt tydligare. Med en stagnerande ekonomi, låg takt i industrin, mycket låg investeringsvolym och ökande arbetslöshet — som fallet har varit under senare delen av 1970-talet — försvinner skärpan i de regionalpolitiska instrumenten och, i stort, möjligheterna att nå positiva resultat. Jag har sagt tidigare i kammaren och jag upprepar det: Det är icke pengar som saknas i regionalpolitiken i dag, utan det är idéer och förslag när det gäller att ta i anspråk de pengar som finns. Regionalpolitiken får nämligen full genomslagskraft endast med växande investeringar, industriproduktion och sysselsättning och med en samhällsekonomi i balans. En översyn av regionalpolitiken och en samordning med en offensiv industripolitik utgör därför huvudlinjer i regeringens arbete för regional balans och industriell förnyelse. Den första slutsats jag gjorde - om behovet av en översyn och effektivisering av regionalpolitiken — är också utgångspunkten för den nyligen tillsatta regionalpolitiska utredningen. Även det förslag som regeringen inom kort kommer att förelägga riksdagen om omorganisation av statens industriverk har denna utgångspunkt. Utredningen har till uppgift att göra en översyn både av de regionalpolitiska stödmedlen och av den beslutsordning som gäller för regionalpolitiken. Utredningen skall föreslå en lämplig avvägning mellan olika selektiva och generella regionalpolitiska medel. Det är min förhoppning att utredningens överväganden — som skall redovisas senast hösten 1984 — skall leda fram till att vi får effektivare medel i regionalpolitiken. Vad gäller reformeringen av statens industriverk så är strävan att bygga upp en slagkraftig myndighet med ansvar för både industripolitiken och regionalpolitiken. Genom att handläggningen av regionalpolitiskt stöd och industripolitiskt stöd sammanförs till en myndighet skapas förutsättningar för den nödvändiga integrationen mellan regionaloch industripolitiken. Vidare kommer regeringen att föreslå att handläggningen av vissa ärenden som rör enskilda företag förs från industridepartementet till myndighetsnivå. Tanken är att departementets arbete skall koncentreras till frågor som rör inriktningen av politiken i stort och utvecklingen av de instrument man vill använda för industrioch regionalpolitiken. Samtidigt är det min förhoppning att detta skall stärka myndigheternas möjligheter till ett offensivt agerande på regionaloch industripolitikens områden. Den andra slutsatsen — om sambandet mellan den regionala balansen och den ekonomiska och industriella utvecklingen — utgör en av flera utgångspunkter som finns för en omläggning av den ekonomiska politiken, av industripolitiken. Grunden för att vända den negativa utvecklingen för svensk industri har vi —såsom har påpekats under debatten tidigare i dag — lagt med devalveringen. Syftet har varit att öka de svenska företagens lönsamhet och stärka konkurrenskraften såväl på hemmamarknaden som på exportmarknaderna. Jag tog i går emot en utredning från statens industriverk om industrins reaktioner på devalveringen. Där finns några viktiga och positiva slutsatser. Svenska företag har i hög grad utnyttjat de möjligheter till prissänkning, men framför allt till ökad marknadsföring och andra åtgärder för att öka försäljningen som devalveringen gav. Det finns förutsättningar för att gå över till svenska underleverantörer, vilket är mycket betydelsefullt inte minst för de små och medelstora företagen. Detta är positiva resultat, som inte hade någon motsvarighet vid de föregående devalveringarna. Den grund som devalveringen lade har vi stärkt med övriga ekonomiskpolitiska åtgärder som främst syftat till att nå ett fördelningspolitiskt samförstånd, som möjliggör en stabil utveckling och en lugn avtalsrörelse och därmed också att devalveringens effekter inte äts upp. Det mest olyckliga som i dag skulle kunna hända för svensk industri, för Sverige, för företagen och för löntagarna, vore en utdragen och orolig avtalsrörelse med åtföljande oroligheter på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt med denna omläggning av den ekonomiska politiken krävs också åtgärder för att föra in industripolitiken på nya spår, på att bygga upp en offensiv industripolitik. Det gäller främst åtgärder för att få i gång industriinvesterngarna, som har halverats under de borgerliga regeringsåren. Här har vi lagt fram förslag både i krispropositionen och i budgetpropositionen. Förlängningen av investeringsstimulanserna, investeringskontona och investeringsprogrammet tillhörde våra första åtgärder. Särskilt investeringsprogrammet kommer att få stor betydelse för den vändning i industriutvecklingen som är nödvändig och som vi alla hoppas på. Vi har gått vidare i budgetarbetet genom en klar prioritering av den tekniska forskningen och utvecklingen. Detta är nödvändigt för att lägga grunden för en varaktig uppgång i industriinvesteringar och industriproduktion. Teknisk forskning och utveckling är det enda område som uttryckligen har undantagits från sparåtgärder. Det är ett uttryck för den tro på nya framsteg som präglar den socialdemokratiska ideologin och regeringens politik. Teknisk forskning och utveckling är nödvändig för att trygga jobben och framtiden. Det är sådana satsningar som skall ge de nya produkterna, som skall ge nya konkurrenskraftiga tillverkningsmetoder och som skall ge morgondagens jobb och produktion. Samtidigt med denna satsning måste kraftfulla åtgärder till för att utveckla våra basindustrier. Teknisk forskning och utveckling är en långsam process, som måste få ta sin tid. Därför är det nödvändigt att samtidigt satsa på våra befintliga industrier, se till att deras kapacitet tas till vara och att deras utvecklingsmöjligheter utnyttjas. Det handlar om skogen, om att förbättra råvaruförsörjningen. Det handlar om gruvoch mineralnäringen, med satsningar på ökad prospektering och utveckling. En annan viktig del av regeringens industripolitik — men också regionalpolitik — är slutligen att bättre utnyttja den offentliga sektorn och samhällsbyggandet för att stimulera industrins utveckling, liksom den regionala tillväxten. Tidigare framgångsrika exempel från samhällets uppbyggnad av järnvägar, elektrisk kraft, telekommunikationer osv. måste nu följas av nya områden som sjukvård, energi, miljö m.m. Även på dessa områden handlar det om att utnyttja samhällets efterfrågan på nya produkter, ny teknik och nytt kunnande, för att utveckla svensk industri. Regeringen kommer att i öppna diskussioner med näringslivet förbereda utvecklingsåtgärder. En översyn av det statliga stödet till teknikupphandling kommer att göras liksom en förbättring av samarbetet med kommuner och landsting skall eftersträvas. Även teknikupphandlingen inom privata företag kommer att omfattas av regeringens åtgärder. Ytterligare en huvudpunkt i den socialdemokratiska industripolitiken är att ta till vara den förnyelse och växtkraft som finns i de små teknikbaserade företagen. Fortsatta överläggningar med småföretagens organisationer kommer att äga rum. Arbetet syftar till att regeringen i början av 1984 skall presentera ett samlat program för utveckling och förnyelse i svensk industri. Herr talman! På detta sätt har vi börjat att forma en industripolitik som bygger vidare på den grund för expansion, tillväxt och utveckling som den ekonomiska politiken lägger. En sådan politik är en nödvändighet för att få fart på svensk industri, för att öka satsningarna på framtidens jobb, på framtidens produktion. Och en sådan politik är också nödvändig för att vända den regionalpolitiska utvecklingen rätt igen.

Herr talman! Före middagspausen visade jag med hjälp av en rad exempel att socialdemokraterna i fråga efter fråga sade en sak före valet och gjorde någonting helt annat efter valet. Många människor känner sig lurade och är mycket upprörda över de dubbla socialdemokratiska budskapen. Jag försökte också få i gång en debatt med industriministern och ställde därför ett par raka frågor till Thage Peterson. Tyvärr fick jag inga svar, och det är därför som jag nu återkommer. Men innan jag ställer mina frågor vill jag ta upp vad Thage Peterson sade om forskning och utveckling. Han framställde nämligen satsningar på det området som någonting som socialdemokraterna har kommit på alldeles själva. Så är det ju inte alls. Forskningssatsningar hade mycket hög prioritet under de sex år som folkpartiet hade ett regeringsansvar. Så till frågorna: 1. Hur kunde socialdemokraterna före valet tala om att skriva upp den svenska valutan, för att sedan som en av de första åtgärderna efter valet, i regeringsställning, åstadkomma en omfattande devalvering, dvs. göra precis tvärtom? 2. Hur kunde ni före valet tala om en inflation under 1983 på 5-6 96, för att sedan åstadkomma en inflation som ni själva nu tror skall bli dubbelt så stor? 3. Tror Thage Peterson att svenska folket efter era utfästelser i valrörelsen förväntade sig att ni i er egen finansplan skulle förutspå en reallönesänkning på 4 920? Jag vågar påstå att frågorna är enkla och klara och att många människor med stort intresse kommer att ta del av industriministerns svar.

Herr talman! Jag skall inte ta upp en allmänpolitisk diskussion med herr Ullenhag. Jag förstår att han har svårt att komma över det förkrossande valnederlaget, men jag tycker att han skall få fortsätta att i sin kammare fundera över vad som var orsaken till att det gick så katastrofalt dåligt för hans parti. Jag vill i stället återkomma till hans inlägg före middagspausen och knyta an till vad jag sade i mitt inlägg, nämligen att den politik som herr Ullenhag företräder i hög grad har orsakat flera av de problem som vi i dag har i Sverige. Det vore väl ändå för magstarkt av herr Ullenhag att förneka det. Efter 1977 kom en rad förlorade år för svensk industri. Den ekonomiska tillväxten avtog. Industrisysselsättningen stagnerade. Så småningom försvann tiotusentals industrijobb — under de borgerliga åren försvann inte mindre än 160 000 industrijobb. Industriinvesteringarna sjönk till en katastrofalt låg nivå, medan andra länder kunde öka både industriproduktion och industriinvesteringar. Arbetslösheten sköt i höjden på ett närmast tragiskt sätt. Det var detta som jag stillsamt ville påpeka för herr Ullenhag med anledning av övertonerna i hans inlägg i debatten. Jag vill dessutom påpeka att ett genomgående drag i folkpartiets partimotioner när det gäller industrioch näringspolitiken nu är att man kräver färre statliga ingrepp i industrin, friare marknadshushållning, privatisering av statliga företag, osv. Det genomgående draget är nu helt plötsligt att staten skall lägga sig i mindre, alltmer skall beslutas av de enskilda företagen inom de s.k. marknadskrafternas ram. Med tanke på hur fel de borgerliga regeringarnas ingrepp blev, har jag viss förståelse för de synpunkter som de borgerliga nu har, efter valet. Ändå kan jag inte låta bli att göra den reflexionen att det går oerhört snabbt för en del politiker att tänka om. Efter att ha genomfört den största socialiseringskampanjen av svensk industri som någonsin har ägt rum i vårt land, vill nu de borgerliga med folkpartisterna och herr Ullenhag tänka om och i stort sett sälja ut alltihop. Det står att läsa i de motioner som herr Ullenhags parti skriver. Då frågar jag mig: Varför lät man i så fall staten gå in under de sex regeringsåren? Var det bara för att skydda de gamla ägarna, för att skydda kapitalet? Det är faktiskt en omvändelse som är värd att ta fram i rampljuset. Under de borgerligas regeringstid mångdubblades de statliga subventionerna och ingreppen. Nu vill man i alla fall snabbt dra tillbaka allt detta. Maktkoncentrationen var en av folkpartiets s.k. hjärtefrågor. I folkpartiets Sverige växer inte de stora företagen ihop, stod det på folkpartiets affischer för några år sedan. Hur blev det, herr Ullenhag? Jo, sällan har koncentrationen och sammanslagningarna av företag skett så snabbt som under de år då herr Ullenhags parti skötte rikets affärer. Nu skall man helt plötsligt sprida makten och göra fler delaktiga av besluten. Det ger en följdfråga: Hur kommer det sig att ni inte tog den chansen när ni hade den? Jag har, herr talman, tagit upp detta närmast för att belysa de frågor som herr Ullenhag har berört i sina olika jämförelseresonemang och för att peka på att man, innan man kastar sten, skall se efter i vilken sorts hus man sitter. När ni äntligen fick chansen att visa vad ni kunde, avslöjades ni. Jag upprepar igen: Följden av ert regerande blev att industriproduktionen sjönk, att industriinvesteringarna minskade katastrofalt och att 160 000 jobb förlorades i den svenska industrin. Det var det arv som den socialdemokratiska regeringen fick överta. Det var den gåva som herr Ullenhags parti var med och överlämnade till den socialdemokratiska regeringen. Ställningen för kronan, Sveriges valuta, var i det sammanhanget så svag att den första åtgärd som den socialdemokratiska regeringen fick vidta var att skydda kronan. Det trodde jag inte att jag skulle behöva gå upp i riksdagens talarstol för att tala om för herr Ullenhag, inte heller att vi genom devalveringen ville stärka den svenska industrins konkurrenskraft både på hemmamarknaden och på exportmarknaderna. Jag nämnde i mitt anförande att devalveringen redan har visat sig framgångsrik däri att man har vunnit marknadsandelar, att det har blivit mera förmånligt att göra affärer på hemmamarknaden med svenska företag, att underleverantörernas ställning har stärkts och mycket annat. Nu kan man se positiva effekter av devalveringen och av den politik som den socialdemokratiska regeringen för.

Herr talman! Det är litet märkligt, det vi nu får höra. Jag vet inte om Thage Peterson lyssnade på debatten under dagen. Då framträdde Olof Palme med helt andra budskap än de Thage Peterson kommer med. Olof Palme talade om att riva ned murar och om historiska uppgörelser, och var utomordenligt vänlig. Thage Peterson återfaller igen till situationen före valet och talar nedlåtande om den eländiga borgerliga politiken och om det eländiga arv som vi har lämnat efter oss. Jag får inte ekvationen att gå riktigt ihop. Kan man inte tänka sig att någon samordningsminister rycker ut och klarar ut det socialdemokratiska budskapet, så att det inte blir dubbelt t.o.m. under samma debatt? Att det är dubbelt när det gäller vad som hände före valet och vad som händer efter valet, det har jag tidigare visat med stor tydlighet. Vari övertonerna skulle bestå förstår jag inte. Jag citerade vad Kjell-Olof Feldt och andra har sagt före valet. Det går alldeles utmärkt att läsa innantill. Ni gick ut och förespeglade svenska folket en inflation på 5-6 96. Det står svart på vitt. Nu skriver ni själva att den blir dubbelt så stor. Och även om inte Thage Peterson tycker att mina frågor är särskilt intressanta, så måste väl rimligen Thage Peterson ha stött på egna väljare som har ställt just den fråga det här gäller. För ni visste väl hur eländig Sveriges ekonomiska situation var, när ni ett par månader före valet gick ut och pratade om den här låga inflationstakten. Sedan vore det mycket fint om Thage Peterson kunde använda en liten del av sitt långa inlägg — jag har bara tre minuter, herr talman — till att åtminstone försöka svara på de frågor jag ställde. De var mycket enkla och klara. Hur kunde ni säga en sådan sak om inflationen före valet? När det gäller devalveringen så vet jag vad en devalvering beror på, Thage Peterson. Det behöver inte industriministern undervisa mig om. Men hur kunde ni före valet gå ut och prata om revalvering? Det är ju det som är det egendomliga. Jag har det också svart på vitt — i en vacker röd bok som socialdemokraterna gav ut i valrörelsen. Slutligen är det kanske något konstigt att resultatet av den socialdemokratiska politiken blir en reallönesänkning — det säger ni själva — på 4 Yo under år 1983. Tror ni att det var vad era lyssnare på era valmöten förväntade sig — att ni skulle skriva i en finansplan att lönerna skulle sänkas med 490?
Herr talman! Jag upprepar igen att jag möjligen kan ha förståelse för att herr Ullenhag har svårt att komma över valnederlaget men att han bör använda något annat forum än riksdagens kammare för att uttrycka denna försmädelse. Sedan förstår jag också att herr Ullenhag gärna vill glömma de borgerliga regeringsåren och vad den borgerliga politiken innebar. Man behöver nog inte heller anstränga sig så mycket för att visa effekterna av den borgerliga politiken på svensk ekonomi och svensk industri. Den höga arbetslösheten, de sjunkande satsningarna på investeringar och utvecklingsinsatser talar ju sitt tydliga språk. Jag påminde herr Ullenhag i mycket lugna och försiktiga ordalag om vad det var för arv som den socialdemokratiska regeringen fick överta från herr Ullenhags partifränder. I den mån herr Ullenhag tog illa vid sig av att bli påmind om resultatet av de gångna årens politik, så kan jag faktiskt inte göra någonting åt det. Jag bara pekade på hur läget var när den socialdemokratiska regeringen tog över, hur utvecklingen på område efter område gick åt fel håll — och hur det fortfarande går åt fel håll — och på de oändligt svåra problem som svensk industri ställs inför till följd av de låga satsningarna på investeringar, teknisk forskning och utveckling och mycket annat.

Herr talman! I en strid ström rinner nu rapporterna in om hur arbetsmarknadssituationen försämras. Larmrapport efter larmrapport tillkännages i massmedia. Fler och fler människor ställs utanför den reguljära arbetsmarknaden med allt vad det betyder socialt, ekonomiskt och mänskligt. Om utvecklingen fortsätter finns det risk för att enskilda människors tilltro till riksdagens och regeringens möjligheter att vrida utvecklingen rätt kommer att falla sönder och samman. Sverige styrs av en socialdemokratisk regering, som kom till makten till stor del genom att framställa sig som världsmästare på att klara full sysselsättning. Under valrörelsen åkte man från kommun till kommun, från bygd till bygd, och talade om vilken välsignelse den socialdemokratiska sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitiken skulle vara för just den plats där man för ögonblicket befann sig. Efter valet är allt förändrat. Nu talar man istället om hur lång tid det kommer att ta att minska arbetslösheten och om riskerna för en fortsatt växande arbetslöshet. Var är den fulla sysselsättning som skulle komma med en socialdemokratisk regering? Var är alla de glada, frejdiga socialdemokratiska valtalarna, nu när arbetslöshetsstatistiken, varselstatistiken etc. talar sitt tydliga språk? Nej, herr talman, vad socialdemokraterna har gjort efter valsegern är precis motsatsen till vad som behövs för att vi i Sverige skall kunna förbättra situationen på arbetsmarknaden. Man har snabbt och effektivt sett till att höja skatter, arbetsgivaravgifter, punktskatter, konsumtionsskatter etc. Man har infört nya skatter i form av vinstdelning, vinstbeskattning, försämrade stimulanser till sparande i riskvilligt kapital etc. Man har tillsatt utredningar som snabbt skall titta på möjligheterna att genomföra löntagarfonder. Och sist men inte minst — man har devalverat den svenska kronan med 16 70 med alla de effekter som det får för människors privata konsumtion och därmed också för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn. Devalveringen, som det inom parentes sagt inte nämndes ett ord om före valet, innebär att de enskilda medborgarna återigen får betala priset för att socialdemokratin inte är beredd att slakta några heliga kor och föra en politik som får i gång tillväxt och sysselsättning. Allt fler bedömare är överens om att devalveringen inte får de positiva effekter på industriinvesteringarna och industrisysselsättningen som man räknat med. Förklaringarna är många, men av tidsskäl kan jag inte gå in på dem i detta sammanhang. Inte blir det ett enda extra jobb inom den privata tjänstesektorn — det är något som ändå måste sägas. Nej, tvärtom, tusentals jobb kommer att slås ut inom byggnadssektorn, handeln etc. I dag talar nya rapporter om en snabbt stigande arbetslöshet inom t.ex. handeln. Det var det ingen som talade om före valet. Då var det ingen som sade att de anställda inom handeln och övriga delar inom den privata tjänstesektorn borde akta sig för att rösta på socialdemokratin. Ingen sade att det var just bland dessa människor som man skulle få betala den socialdemokratiska s.k. sysselsättningsoffensiven med att riskera att förlora sina jobb. Vad har man i dag att säga till alla de handelsanställda som vet att de kommer att förlora sina jobb under 1983, beroende på devalveringens effekter? Vilka råd ger arbetsmarknadsministern till en handelsanställd som just under den senaste tiden blivit av med sitt jobb som ett resultat av regeringens ekonomiska politik? Regeringens budgetproposition, herr talman, vad gäller arbetsmarknadspolitiken vilar, som väntat, på traditionell socialdemokratisk grund. Man angriper inte några av de grundproblem som vi har i samhällsekonomin. AMS-hysterin går upp i vad man skulle kunna kalla för toppspinn. Aldrig har så mycket pengar lagts på konstlad sysselsättning som regeringen föreslår i årets budgetproposition. Regeringen undviker grundligt att ens andas om alla skattehöjningar och arbetsgivaravgiftshöjningar som kommer att minska antalet riktiga jobb i det enskilda näringslivet. Man drar felaktiga slutsatser när det gäller det absoluta förhållandet mellan lönsamhet, investeringar och sysselsättningsutveckling. Man höjer näringslivets kostnader. Man har inte ens gjort en ansats till att analysera vad löneutvecklingen under 1970-talet har betytt för den växande arbetslösheten. Kort sagt: Regeringen vill fortsätta att låta AMS vara städgumma. Men städgumman måste få större resurser, eftersom regeringens ekonomiska politik ökar arbetslösheten. Inte heller har några ansatser gjorts för att ge städgumman effektivare arbetshjälpmedel. Det hade varit klädsamt att nu, när arbetsförmedlingarna sviktar under trycket av en ständigt växande ström av arbetssökande, effektivisera arbetet på arbetsförmedlingarna, i stället för att sitta med armarna i kors och åse hur arbetsförmedlingspersonal i stor skala är frånvarande från sina jobb. Det finns arbetsförmedlingschefer, fru arbetsmarknadsministern, som knappt kan sova på nätterna — jag har träffat några av dem — när de tänker på de tjänstgöringsscheman som deras arbetsförmedlare har under veckorna. Jag har tagit del av fakta om situationen på en av Stockholms arbetsförmedlingar. Studerar man situationen där, Anna-Greta Leijon, finner man att det inte blir många riktiga arbetsveckor per arbetsförmedlare. Dessa befinner sig på utbildning under en stor del av sin ordinarie arbetstid. Det vore på sin plats att regeringen satte stopp för det som nu pågår ute på våra arbetsförmedlingar. Arbetsförmedlandet måste i nuvarande besvärliga situation ha högsta prioritet. Utbildning och byråkratiska förändringar som tar personalresurser i anspråk måste få anstå tills trycket på arbetsförmedlingarna har lättat. Vad har arbetsmarknadsministern att säga till den arbetsförmedlingsföreståndare här i Stockholm som på grund av påbud från centralt håll om utbildning och andra förändringar måste konstatera att halva personalstyrkan av arbetsförmedlare är frånvarande samtidigt som listorna över människor — särskilt ungdomar som vill komma och tala om sina möjligheter att få ett jobb — hela tiden växer? Jag är intresserad av att få ett svar på den frågan, och det tror jag att också landets arbetsförmedlingspersonal är intresserad av. Men, herr talman, på en punkt skiljer sig arbetsmarknadsministerns budgetförslag principiellt från vad vi tidigare har sett. Regeringen och arbetsmarknadsministern konstruerar en ny finansfullmakt som skall stå till regeringens förfogande om budgetpengarna och den ordinarie finansfullmakten upphör. Konsekvenserna av detta är alldeles uppenbara: riksdagens inflytande över arbetsmarknadspolitikens omfattning och inriktning kommer att minska avsevärt. Det kommer inte att bli som det varit tidigare — att riksdagen, när regeringen behöver mer pengar till arbetsmarknadspolitiska insatser, som vanligt får ta ställning till hur stora insatserna skall vara och vilken inriktning de skall ha. Riksdagens möjligheter till insyn i arbetsmarknadspolitiken och riksdagens möjligheter att följa utvecklingen på arbetsmarknaden blir självfallet mindre om regeringens förslag går igenom. Arbetsmarknadspolitikens resursallokering kommer i fortsättningen att skötas i slutna rum i kanslihuset. Detta, herr talman, gäller inte bara den borgerliga oppositionens förutsättningar utan det gäller självfallet också den socialdemokratiska riksdagsgruppen som, liksom vi andra, kommer att ställas åt sidan. Det är ett förhållande som jag tycker att vi riksdagsledamöter — både borgerliga och socialdemokratiska — måste säga nej till. Det är väl inte så att medlemmarna i den socialdemokratiska riksdagsgruppen alldeles tysta kan acceptera att de fråntas möjligheterna att på vanligt sätt vara med och ta del av utformningen av och ansvarstagandet för arbetsmarknadspolitiken? Herr talman! Regeringens ekonomiska politik utgör det största hotet mot de riktigt svaga på arbetsmarknaden. De som verkligen behöver stöd för att klara ett inträde på arbetsmarknaden kommer självfallet i kläm när regeringens politik resulterar i att en ständigt växande skara människor bereds AMS-arbeten och får första ”tjing” på de resurser som regeringen är beredd att bevilja arbetsmarknadsstyrelsen. Herr talman! Förutom ungdomar utan yrkesutbildning är självfallet våra äldre som står utanför arbetsmarknaden, handikappade etc. i behov av stöd och hjälp. Vi vanliga människor, arbetsmarknadsministern, måste kunna förlita oss på en ekonomisk politik, som gör att det skapas riktiga jobb i Sverige. För att bryta den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden krävs i första hand en helt annan ekonomisk politik än den regeringen står för. Vi måste se till att öka tillväxten inom industrisektorn genom att stimulera en snabb utveckling inom nya teknikoch affärsområden. Konkurrensmöjligheterna för den privata tjänstesektorn i förhållande till den offentliga måste förbättras. Lönsamheten inom hela vårt privata näringsliv måste tillåtas öka kraftigt. Politiker och myndigheter måste sluta att reglera, beskatta och subventionera sönder vår marknadsekonomi. 1970-talets omfattande arbetsmarknadslagstiftning måste ändras. Arbetsmarknadspolitiken måste få möjlighet att fungera som arbetsmarknadspolitik skall fungera. I dag får arbetsmarknadspolitiken ta på sig ett större och större ansvar för sysselsättningen i vårt land. Inom ramen för begränsade resurser måste arbetsmarknadspolitiken i väsentligt större utsträckning ställa krav på en ekonomisk politik, som inriktas på just ekonomisk tillväxt och därmed riktiga jobb. Sambandet mellan kostnadsutvecklingen och den totala arbetslösheten måste klargöras för alla parter. Sambandet mellan hög lönsamhet, växande investeringar och stigande sysselsättning måste vara den viktigaste beståndsdelen i en realistisk strategi för minskad arbetslöshet under 1980-talet. Den under 1982 tillsatta översynsutredningen måste arbeta med målet att göra AMS till en effektivare organisation. Nya vägar måste sökas för att bryta ned byråkratisk tröghet och ett starkt centraliserat arbetsförmedlingsmonopol. Bakom arbetslöshetssiffrorna, herr talman, döljer sig — och det har vi sagt många gånger tidigare — en trendmässig och mycket oroande ökning av arbetslösheten. Arbetslösheten för ungdomarna är i dag över 7 Jo, trots att en mycket stor del av AMS pengar satsas just på ungdomen. Om arbetslösheten bland ungdomar legat på samma nivå som för den vuxna befolkningen, hade vi haft väsentligt lägre arbetslöshet i Sverige i dag. Orsakerna till att särskilt ungdomar drabbas av arbetslöshet är väl kända. Vi måste dra konsekvenserna av dessa erfarenheter och angripa grundproblemen. Med litet god vilja och en portion sunt förnuft går det att komma till rätta med situationen. Det har vi moderater visat genom att på riksdagens bord lägga ett förslag om lärlingssystem. Grunden till vårt förslag har vi hämtat i Österrike, där man har en mycket låg ungdomsarbetslöshet och över 150 000 lärlingar ute på arbetsmarknaden. Vårt förslag är självfallet inte färdigt i alla detaljer, men det är en bra plattform för ett snabbt utredningsarbete. Självfallet måste arbetsmarknadens parter vara med och utforma och bygga upp systemet. Om alla ställer upp, borde det vara möjligt att ha ett förslag klart sent under hösten 1983, men det förutsätter att riksdagen samlar sig till ett beslut redan nu i vår. Vårt förslag har mött skilda reaktioner från socialdemokraterna och från arbetsmarknadens parter. Det är alldeles uppenbart, herr talman — det visar dessa reaktioner — att det finns en stor sympati för lärlingsutbildning också i det socialdemokratiska partiet. Därför har vi inom moderata samlingspartiet vissa förhoppningar — vi får höra vad arbetsmarknadsministern säger — att vi tillsammans med socialdemokraterna skulle kunna fatta beslut om lärlingsutbildning redan i vår. Men det är under förutsättning att regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen är beredda att slakta en och annan helig ko. Vi moderater är öppna för synpunkter och alternativa lösningar. Vi är beredda att sätta oss ned och diskutera här i dag. Vår ambition är att på ett konstruktivt sätt och med konkreta förslag försöka bidra till att minska arbetslösheten i Sverige. Vårt mål är att genomföra ett omfattande system för lärlingsutbildning i Sverige. Den viktiga och överskuggande frågan nu är: Ställer socialdemokraterna upp?

Herr talman! Att förlora sitt arbete eller att aldrig få en chans att komma ut på arbetsmarknaden är en svår och nedbrytande upplevelse. Människor har naturligtvis i alla tider bytt arbete. Men förutsättningen för att arbetsbytet skall upplevas som något positivt är att individen har inflytande över sin situation, kan få mer utvecklande arbetsuppgifter och kanske t.o.m. större och mer tryggad inkomst. I dag, när vi har 180 000 arbetslösa och endast 10 000 lediga jobb i hela landet, är förlusten av arbete och svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden en smärtsam process. Det krävs stora ansträngningar för att individens naturliga arbetsvilja och de befintliga jobben kan fogas ihop. Arbetsmarknadspolitiken och dess skiftande instrument spelar här en avgörande roll. Personalen på landets arbetsförmedlingar är värd en eloge för sitt slit, och alla möjligheter att underlätta dess arbete måste prövas i väntan på att regeringens ekonomiska och näringspolitiska ansträngningar börja bära frukt. Arbetslösheten, liksom många andra svårigheter och omställningar, slår inte lika för alla individer. Arbetslösheten drabbar inte heller jämnt över hela samhället. Vissa grupper drabbas oftare än andra. Ungdomar, handikappade, kvinnor och invandrare har det svårast när antalet lediga jobb minskar och antalet sökande per varje ledig plats ökar. Hela vår ekonomi, vår näringsstruktur och våra arbetsuppgifter i den internationella familjen genomgår en omvandling. En fast och offensiv regeringspolitik i kombination med en rättvis fördelningspolitik har stor betydelse för medborgarna. Målet och harmoniseringen av skilda åtgärder är det som människor upplever som viktigt. Realismen hos Medelsvensson gör att man säger: Att bygga upp någonting nytt tar sin tid. Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiken och — det vill jag betona — även utbildningspolitiken används till att rusta människorna för morgondagens arbetsuppgifter. Vi kan finna många utsatta människor i vår industri, i serviceyrkena och inom handel och kontor. Arbetsuppgifter försvinner, nya jobb skapas och befintliga jobb förändras. Samhället — alltså vi alla tillsammans — och riksdagen som folkets representanter måste se till att t.ex. invandrarna, som är så hårt koncentrerade till tillverkningsindustrin, bereds fullgoda möjligheter att komplettera sin tidigare utbildning. De korttidsutbildade — både svenskar och invandrare — måste erbjudas lämplig utbildning inom grundutbildningen. Det är ingen lätt uppgift, eftersom behoven är så enormt skiftande. Men om vi bjuder till och använder Grundvux, Komvux, folkhögskolorna, studieförbunden och arbetsmarknadsutbildningen för de korttidsutbildade, så kan de många arbetslösa och de under arbetslöshetshot levande invandrarna få sin rättmätiga del av samhällets utbildningsinsatser. Då kan även dessa grupper se framtiden an med tillförsikt. Kunskaper i svenska är en viktig nyckel till den svenska arbetsmarknaden. Reformeringen av svenskundervisningen för invandrare bereds nu skyndsamt i regeringskansliet. Det är viktigt att resultatet av detta fleråriga arbete blir bra och att det kommer att leda till en uppryckning av den gamla svenskundervisningen. I avvaktan på resultatet av det pågående arbetet föreslår regeringen nu att undervisning i svenska skall kunna ges som förberedelse för bristyrkesutbildning. Likaså föreslås att nytillkomna flyktingar som har arbete, men som ändå har en svag ställning på arbetsmarknaden, skall kunna få arbetsmarknadsutbildning. Utbildning i företag av permitteringshotad personal kan, rätt skött, väcka intresse för vidareutbildning bland många korttidsutbildade, däribland invandrare. Ersättningen för denna utbildning har nu höjts kraftigt. Utbildningsformen är ypperlig, eftersom studieplanen kan utformas efter morgondagens behov i det aktuella företaget och stor hänsyn kan tas till den berörda personalens förkunskaper och behov. Herr talman! Invandrarorganisationerna har en viktig roll i det svenska samhället och de utgör en ny frisk fläkt i Folkrörelsesverige. De äldsta invandrarorganisationerna har stadga och bredd i sin verksamhet. De fungerar naturligtvis som förebilder och stöd för de nytillkomna organisationerna. Gemensamt för alla invandrarorganisationer är arbetet över generationsoch intressegränserna. De mest skiftande intressen får plats i en och samma organisation. Barn, äldre, ungdomar och medelålders stödjer och stimulerar varandra, för traditionerna vidare, men kan också tillsammans forska beträffande allt det nya i det omgivande samhället. Arbetslösheten bland invandrarungdomarna är dubbelt så hög som bland svenska kamrater. Många invandrarungdomar är födda, uppvuxna och utbildade här i landet. Sverige är deras hemland. Insatserna inom barnomsorgen, förskolan och i hela utbildningssystemet måste utformas så att dessa ungdomar får fullgod utbildning, goda kunskaper i svenska och i sitt modersmål. Tvåspråkigheten som merit inom samhällets vårdoch servicesektorer kan sporra invandrarungdomar till högre studier och stimulera dessa ungdomars språkutveckling både i svenska och i modersmålet. Invandrarorganisationerna och en rad kommuner och andra organisationer är djupt engagerade i att sysselsätta arbetslösa invandrarungdomar i föreningsaktiviteter och andra aktiviteter. Men den viktigaste insatsen görs nog av invandrarorganisationerna när de i sin reguljära verksamhet ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla och genomföra skiftande aktiviteter. Det ger barn och ungdomar demokratisk träning och utvecklar deras initiativförmåga. Invandrarorganisationerna har också en rad andra viktiga arbetsuppgifter, som jag inte berör vid detta tillfälle. Det är nödvändigt att invandrarorganisationerna har goda personella och ekonomiska resurser för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det är därför glädjande att medel nu satsas på försöksverksamhet och att ytterligare två riksorganisationer för invandrare blir berättigade till reguljärt ungdomsstöd. AMS har också erhållit 1,2 milj.kr., att fördela bl.a. till invandrarorganisationerna med anledning av deras kostnader för de lönebidragsanställda. Invandrarpolitiska kommittén, IPOK, har bl.a. fått i uppdrag att göra en översyn av det statliga stödet till invandraroch minoritetsorganisationer. Kommittén har framför sig ett omfattande arbete med en lång rad frågor. Under tiden tampas invandrarorganisationerna med akuta ekonomiska svårigheter. Det bör vara möjligt att behandla frågan om det statliga stödet till invandraroch minoritetsorganisationer med förtur, så att organisationernas existens och arbete inte sätts på spel.

Herr talman! Alla människors arbete är den mest centrala förutsättningen för att nå balans i den svenska ekonomin. Ett förverkligande av den målsättningen förutsätter en politik med en stram hushållning med våra ekonomiska tillgångar och naturresurser, teknisk utveckling och förnyelse av produktionsapparaten, en rättvis fördelning av produktionsresultatet och regional balans. Sverige har bättre än praktiskt taget varje jämförbart land kunnat värja sig mot den internationella massarbetslösheten. Att arbetslöshetstalen i många industriländer varit både tre och fyra gånger större än i vårt land visar att regeringspolitiken 1976-1982 relativt sett varit mycket framgångsrik. Centerns ambitioner sträcker sig ändå längre än till de uppnådda resultaten. Den socialdemokratiska politiken bygger på att höstens devalvering skall vara så framgångsrik att Sverige väsentligt kan öka sin export och sin andel av världsmarknaden. Om exportframgångarna inte blir vad socialdemokraterna förväntar sig finns en betydande risk att vårt land snabbt kommer att nå de arbetslöshetstal som flertalet av de västliga industriländerna nu har. Förutsättningarna att då genom traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder begränsa problemen är små. Centern redovisar en politik som ger människorna, företagen och de enskilda regionerna bättre förutsättningar att nå målet arbete åt alla.

Frida Berglund riktade en hänsynslös kritik mot centern och den förda regionalpolitiken. Det finns anledning att påminna Frida Berglund om den regionalpolitik som socialdemokraterna förde under 1960-talet och som innebar en nettoutflyttning av 10 000 invånare per år från skogslänen till övriga landet. Tiden därefter har mönstret ändrats så, att flyttningsnettot nu är positivt för skogslänen. Frånsett Norrbottens län — som fått en ökning av utflyttningen efter år 1975 — har skogslänen haft en ökad nettoinflyttning efter år 1975. Av förståeliga skäl glömde Frida Berglund att säga detta i sitt anförande. Frida Berglund nämnde minskningen av antalet sysselsatta inom jordoch skogsbruket. Hade den socialdemokratiska jordbrukspolitiken på 1960-talet genomförts fullt ut, hade det inneburit en än större avgång från jordbruket. Vi kan naturligtvis — jag tror att också Frida Berglund måste medge det — vara tacksamma för att den socialdemokratiska jordbrukspolitiken inte fullt ut kunde förverkligas. Tack vare kraftfulla insatser när det gäller glesbygdsstödet har många människor kunnat fortsätta med sin verksamhet i hembygden. Under perioden 1976-1978 inleddes en kraftig förstärkning av glesbygdsstödet. Budgetåret 1982/83 har stödet fyrdubblats jämfört med vad som angavs i den socialdemokratiska budgeten före valet 1976. Jag skulle vilja råda Frida Berglund att vara litet försiktigare med den hänsynslösa kritiken mot centern och den förda regionalpolitiken. Verkligheten är någonting annat än vad Frida Berglund ville göra gällande i sitt anförande tidigare under debatten. Jag tror att det skulle vara viktigt och angeläget för Frida Berglund att ägna en tanke och litet tid åt vad som händer i kanslihuset när det gäller intresset för den framtida regionalpolitiken. Om det förslag som regeringen har framlagt när det gäller länsanslagen — däri ingår också glesbygdsstödet — blir riksdagens beslut kommer glesbygdsstödet att urholkas. Från centerns sida tillåter vi inte att anslaget urholkas. Vi vill i stället förbättra det med tanke på de mycket positiva möjligheter som finns att åstadkomma ytterligare sysselsättningstillfällen i de regioner som har det mycket besvärligt. Frida Berglund har en möjlighet att aktivt bidra till att glesbygden i Norrbotten får bättre ekonomiska resurser genom att stödja vår motion. Det finns också anledning att påminna Frida Berglund om att regeringen i årets budgetproposition tydligen vill medverka till en aktiv planering för att Stockholmsregionen skall ta i anspråk ca 40 26 av den totala befolkningsökningen i landet, en planering som vi från centerns sida inte ställer oss bakom. Jag kan väl förstå att det måste vara besvärande för Frida Berglund att ställa sig bakom en utveckling som innebär en kraftig koncentration till den här regionen. Situationen på arbetsmarknaden är besvärande. Men det skulle aldrig falla oss i centern in att anklaga socialdemokraterna för att medvetet föra en politik som leder till ökad arbetslöshet. Det är beklagligt att Frida Berglund dammade av den gamla socialdemokratiska partimotionen och ånyo riktade den anklagelsen mot tidigare icke-socialistiska regeringars sätt att sköta sysselsättningsfrågorna. Vi i Sverige är beroende av utvecklingen i andra länder. Men för den skull skall vi naturligtvis inte anamma dessa länders recept att klara arbetslösheten. Självfallet kan vi inte vara belåtna förrän vi har pressat ner arbetslösheten till ett minimum. Ungdomens arbetsmarknadssituation är särskilt allvarlig. Det är angeläget att extraordinära åtgärder vidtas. Här har vi politiker och arbetsmarknadens parter ett stort ansvar att se till att ungdomar erhåller utbildning, arbete eller praktik. Enligt centerns uppfattning är det nödvändigt att vidmakthålla en hög kapacitet och beredskap för beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Av den anledningen har vi i stort accepterat regeringens förslag på detta område. Enligt den senaste räkningen fanns det 140 000 arbetslösa människor i vårt land. Det är en mycket hög siffra, och risk föreligger för en ytterligare ökning under de närmaste månaderna. Det var intressant att höra Frida Berglund vid ett par tillfällen säga att det gäller att hejda en ytterligare höjning av arbetslösheten. Det är annat ljud i skällan nu från Frida Berglunds sida än när hon var i opposition. Man kan inte komma bort från verkligheten, något som Frida Berglund och hennes partikamrater gjorde när de var i opposition. Herr talman! Att bereda människor sysselsättning är en av de viktigaste frågorna under 1980-talet. Från centerns sida kommer vi att arbeta aktivt för att hålla sysselsättningen på en hög nivå.
Herr talman! Också Arne Fransson har blivit upprörd över mitt inlägg, där jag anförde siffror som visar hur utfallet blev av centerpolitiken under den borgerliga regeringstiden. Jag vidhåller att det är ett faktum att varken centern eller de andra borgerliga partierna kunde visa på någon väg för att förhindra en försämring av den regionala balansen. Vi fick utflyttning, vi fick undersysselsättning och vi fick en kraftigt ökad arbetslöshet. I denna kammare har det rått ganska stor enighet om de jordbrukspolitiska målsättningarna och om jordbrukspolitiken i stort. Det enda som vi har haft olika meningar om är självförsörjningsgraden. Vi ville ha en lägre självförsörjningsgrad än centern. Men då får man komma ihåg att vi aldrig har kommit till en självförsörjningsgrad på 100 26 utan den har varit mycket högre. Centern har emellertid försökt göra gällande att det partiet hade en annan politik. År 1972 infördes ett stöd till jordbruk i norra Sverige. Det var en socialdemokratisk regering som vidtog den åtgärden eftersom den ansåg att det fanns produktionskostnadsökningar i glesbygderna och i skogslänen som måste utjämnas. Nyligen avslutades utredningen om stöd till jordbruk i norra Sverige. Den kom också till efter påtryckningar från socialdemokraterna, som ville ta itu med detta. Arne Fransson frågar mig vad jag anser om en planerad befolkningsökning i Stockholm. Finns det inga jobb på en ort, så flyttar heller inga människor dit. De barn som föds i Stockholm måste få bo kvar där åtminstone tills de uppnått arbetsför ålder. Låt mig fråga hur centern planerar att sysselsätta de norrbottningar som bor kvar i Norrbotten. Det är en mycket väsentligare fråga för mig. Vii vårt parti arbetar med en utvecklingsplan för Norrbotten, och vi kommer att redogöra för de åtgärder som behöver vidtas för att vända utvecklingen i rätt riktning. Det var vad vi gjorde i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet, och då vändes den negativa utvecklingen tack vare många insatser.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att Frida Berglund medger att den socialdemokratiska jordbrukspolitiken, om den hade förverkligats fullt ut, hade inneburit att antalet sysselsatta inom jordbruket hade varit betydligt lägre. Det är också naturligt, eftersom ni socialdemokrater inriktade er på en lägre självförsörjningsgrad. Problemen är naturligtvis stora i Norrbotten. Men det finns anledning att påminna Frida Berglund om att riksmötet 1981/82 anslog högre belopp till skilda verksamheter uppe i Norrbotten än vad tidigare riksmöten någonsin anslagit. Med andra ord har betydande och nödvändiga insatser gjorts för att lindra situationen i Norrbotten. Exempelvis differentierade arbetsgivaravgifter är ett nytt medel, som vi hoppas slår väl ut, och det kan kanske finnas anledning att utvidga det systemet ytterligare. LKAB och SSAB har fått betydande kapitaltillskott, och ett statligt industricenter i Gällivare har tillkommit. Vi sänkte, som jag sade, arbetsgivaravgifterna i de fyra sämst ställda kommunerna. Vidare har Norrbotten prioriterats vid fördelningen av länsanslag. Inte mindre än 300 milj.kr. har anvisats för särskilda sysselsättningsinsatser i Norrbotten. De tidigare regeringarna har alltså gjort mycket för denna landsända, men det återstår naturligtvis ännu mycket att göra. Jag själv har förmånen att sitta med i malmfältsutredningen, och inom den hoppas vi kunna lägga fram konkreta förslag som skall leda till nya arbetstillfällen uppe i Norrbotten. Om man aktivt planerar för en kraftig befolkningsökning i den här regionen, måste det, Frida Berglund, också komma människor från något håll. Vi kan därav inte dra någon annan slutsats än att det i mycket stor utsträckning kommer att drabba Norrbotten och skogslänen i övrigt. Det är faktiskt litet förvånande och anmärkningsvärt att man i budgetpropositionen anger att befolkningsökningen skall bli så stor med tanke på att det finns ett annat riksdagsbeslut, som den socialdemokratiska regeringen tydligen inte vill följa.
Herr talman! År 1976 planerade centern att befolkningen i Norrbottens län skulle ökas med ungefär 30 000 personer. Men folk flyttar inte dit om det inte finns jobb. Det är viktigt att ha detta klart för sig. Norrbotten har tvärtom drabbats av arbetslöshet, vilket har fått till följd att det skett en utflyttning ifrån länet. Vad finns det då för jobb i Stockholm som norrbottningar kan ta? Situationen i landet är ju den att folk inte vill flytta. Arne Franssons tidigare regeringsvänner klagade ju också över att rörligheten på arbetsmarknaden var så dålig. Det beror helt enkelt på att det inte finns jobb. Förr fanns det jobb, och då flyttade människorna. Arne Fransson är väldigt glad över att vår jordbrukspolitik inte förverkligades, men jag skulle vilja fråga Arne Fransson: Varför tillät ni då att 7 500 jobb inom jordoch skogsbruk försvann under åren 1975-1980? Det är ju ändå en bit av regionalpolitiken som är väldigt viktig i våra skogslän, speciellt i inlandskommunerna. Arne Fransson är upprörd över vad jag sade tidigare om att dämpa den öppna arbetslösheten.

Öppen arbetslöshet är det sämsta som kan drabba en människa. Det är betydligt bättre med beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning. När vi har sagt, vilket ni irriterar er över, att ni med öppna ögon har drivit en arbetslöshetsskapande politik, är det för att ni inte har satsat mer på beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning, på arbetsmarknadspolitiska insatser över huvud taget. Ni har varit medvetna om att om ni lät bli att göra något skulle fler människor bli öppet arbetslösa. Ni har handlat med öppna ögon. Dåvarande arbetsmarknadsministern sade: Vi hade väntat att det skulle bli en ökning men inte att det skulle gå så snabbt. Det är detta det är frågan om, och vi känner oss litet upprörda över den situation som vi har hamnat i.
Herr talman! Det är riktigt att sysselsättningen minskade inom jordoch skogsbruket under åren 1975-1980. Men hade det inte gjorts kraftfulla insatser i form av glesbygdsstöd o. d. hade minskningen naturligtvis blivit ännu större. Det gjordes ju stora insatser för att människor skulle kunna bo kvar i sin hembygd och ägna sig åt jordbruk, kompletterat med vissa andra arbetsuppgifter. Sedan måste man också konstatera, Frida Berglund, att regional balans enligt den socialdemokratiska regeringens uppfattning inte längre utgör ett av målen. Det är naturligtvis att beklaga, för det kommer på sikt att leda till en ogynnsam utveckling och att man inte vill arbeta för att få en bättre regional balans i vårt land. Jag trodde faktiskt att vi var överens om att regional balans var ett viktigt mål, men det tycks nu inte vara fallet, eftersom den socialdemokratiska regeringen har tagit bort detta ur budgetpropositionen. Norrlandsstödet till jordbruket var ett viktigt inslag som riksdagen fattade beslut om 1972. Jag hoppas att det förslag som regeringen så småningom skall lägga fram med utredningen som utgångspunkt skall bli ytterligare ett rejält tillskott.

Herr talman! Den senare delen av debatten har varit ostrukturerad, och jag kommer med mitt inlägg inte att göra den bättre. Vänsterpartiet kommunisterna har, som redan framgått i debatten, ställt fyra samhälleliga och ekonomiska rättigheter i centrum för den politiska kampen, rättigheter som är nödvändiga både för ett fungerande samhälle och för den enskilde individens personliga sociala funktion. De fyra rättigheterna är: 2. Rätten till en god försörjning, rätten till bra och billig mat, rätten till bra och billig bostad. 3. Rätten till en god och giftfri miljö. Mitt inlägg i dagens debatt gäller rätten till en god försörjning, som bl.a. omfattar rättigheten till bra och billig mat och bostad. Utan dessa rättigheter — bra mat att äta och någonstans att bo — kan knappast någon överleva och ännu mindre ges möjlighet att fungera socialt i samhället. För att människor skall ställa upp på samhällets krav måste de också ha rätt att ställa krav på samhället, och i detta ingår rätt till en rimlig levnadsstandard. Det kan synas underligt att människor i vårt s.k. välfärdssamhälle fortfarande måste driva kampanjer för och ställa krav på vad som borde vara självklara rättigheter i ett sådant samhälle. Men med den ekonomiska utveckling som många hushåll tvingats in i under de senaste åren blir kampen för dagskraven, för bevarandet av en rimlig levnadsstandard, allt nödvändigare. Vi behöver bara påminna om hur de arbetandes realinkomster urholkats under de senaste sex åren. Under denna tid har en industriarbetare — som brukar vara en riktningsgivande grupp — förlorat mer än 10 90 av sin köpkraft. I årets löneförhandlingar, där resultatet ännu är okänt, föreligger som vi vet olika bud, men även i de lönekrav som ställts av arbetstagarnas organisationer, LO och TCO, ligger en beräknad reallöneförsämring på 4-5 Ye för deras medlemmar. Även om det samtidigt sagts att detta får vara sista avtalsåret man går med på reallöneförsämringar, kommer det att drabba många hårt och ojämlikt. Men från arbetsköparhåll är man ändå inte nöjd.

I hans hushåll kan problemet med att få inkomsten att räcka till bra mat och bostad inte vara särskilt akut. Att inflationen under de senaste åren gynnat kapitalet och de högavlönade på vanliga löntagares bekostnad är inte så svårt att konstatera. De ekonomiska klyftorna har fördelningsmässigt ökat betydligt, och allt fler hushåll har hamnat i den ekonomiska situationen att deras inkomst inte ens räcker till vad som är livsnödvändiga inköp. Redan år 1980 hade enligt statistiska centralbyrån 160 000 hushåll en nettoinkomst som låg under gränsen för existensminimum, detta trots att det fastställda beloppet enligt konsumentverkets beräkningar inte räckte för oundgängliga inköp. Som en följd av kraftigt höjda priser och avgifter har beloppet för existensminimum höjts från årsskiftet, men då löneinkomsterna för de flesta inte höjts i takt med prisutvecklingen och reallöneförsämringen alltså fortsatt, är säkert antalet hushåll som lever under existensminimum ännu större i dag. Anmärkningsvärt i detta sammanhang är att det, trots att så många hushåll lever under gränsen för existensminimum, bara är 2 000 barnfamiljer som fått skatteavdrag. Bestämmelsen för skattereduktion är hård och otidsenlig, och den borde enligt min mening ändras. Är det inte en meningslös ekonomi att begränsa löneutrymmet och höja skatten för de lågavlönade, om dessa sedan måste få en utfyllnad av direkta sociala bidrag för att existera? Att många är beroende av sociala bidrag visar de ökade socialutgifter som de flesta kommuner redovisar. Det måste kännas förnedrande för löntagare att arbeta full arbetsvecka, ofta i ett hårt jobb, men för en lön som inte täcker nödvändiga utgifter för en normalfamilj. För de arbetslösa är naturligtvis den ekonomiska situationen ännu värre. Många av dem är helt hänvisade till socialhjälp för sin försörjning. Med kris i hushållsekonomin följer att alla tidningar översvämmas av mer eller mindre seriösa sparförslag riktade till hushållen. Antalet retept på hembakat bröd tycks vara obegränsat. Gröten gör come-back i svångrem mens Sverige, liksom framhållandet av att svångremsmat ger bättre kosthåll — det upplyses vi om i pressen. Och i och för sig ger billigare matvaror inte alltid sämre kost; det kan vara tvärtom. Men om barnen får gröt både hemma och till skollunchen, blir det inget bra kosthåll. Och kostnaden för de fria skolmåltiderna är ju en av de första utgifter som kommunerna skär ned. Mer hemlagad husmanskost, långkok och bakning, som rekommenderas som sätt att ge billigare mat, är också mer arbetskrävande och försvårar för kvinnorna att sköta ett förvärvsarbete. För främst är det kvinnorna som drabbas; fortfarande är det till övervägande delen kvinnorna som svarar för matinköpen och matlagningen. Tomma plånböcker ändrar med tvingande nödvändighet våra matvanor. Inköpen av halvfabrikat, färdiglagad mat och barnmat har minskat med nära 10 90 enligt handeln. Att detta nu plötsligt anses ge ett bättre kosthåll är ett dåligt betyg åt livsmedelsindustrin. Som försäljningsargument har förut i reklamen använts att masstillverkning skulle ge bättre och billigare mat och framför allt att den skulle underlätta för de förvärvsarbetande kvinnorna. Men på dagens arbetsmarknad med stigande arbetslöshetssiffror är kvinnornas insats inte längre efterfrågad eller ens önskvärd. Det finns personer som fortfarande på allvar hävdar att kvinnor ändå har sin försörjning och inte skall ta jobben av andra. Helst skall de väl stå vid spisen och föda barn — långkoken kan de sköta under tiden. Men hur som helst: matpengarna kan krympas bara till en viss gräns, en gräns som för många hushåll är nådd för länge sedan. Med bara en inkomsttagare i familjen blir det ännu svårare att få hushållskassan att gå ihop. Konsumentverket och sparbankerna gör efter varje prisändring en budget för hushållskassan, där mat ingår som en stor post. Enligt deras beräkningar behöver en normalfamilj med två vuxna och två barn med dagens priser bara till mat mellan 2 500 och 3 000 kr. i månaden, beroende på barnens kön och ålder. Då ingår en del halvfabrikat, i övrigt näringsriktig mat utan lyx, exempelvis vatten till maten för de vuxna och mjölk till barnen. Naturligtvis kan samhället genom olika insatser och stöd lindra verkningarna av prisökningarna, exempelvis genom höjda barnbidrag och bostadsbidrag. Det har vpk ingenting emot. Men den höjning av barnbidraget som trädde i kraft vid årsskiftet, med 25 kr. i månaden, var alldeles för liten för att kompensera de prishöjningar som samtidigt genomfördes. Hushåll med svag ekonomi finns dessutom inom alla samhällsgrupper — bland såväl barnfamiljer som ensamstående, handikappade och pensionärer. Med riktade bidrag når man inte ut till alla behövande. Mat och bostad är nödvändigheter, och därför måste samhällsstödet medverka till att bra mat och bra bostad blir överkomligt för alla oavsett ekonomiska förhållanden. De ökade subventionerna för att hålla nere priserna på mjölk, ost och fisk noterar vi som positivt för konsumenterna. Detta är en väg som samhället måste fortsätta på. Vpk ställer stora förhoppningar på utredningen om differentierad moms, som kan vara en lösning på frågan om matpriserna. I dag finns ett starkt och brett stöd för en differentierad moms inte bara inom vpk. Också livsmedelshandeln ser det som en möjlig väg, och man säger att de administrativa problemen går att lösa. Under väntetiden fortsätter vpk sin kampanj för billigare mat. Detsamma gäller kravet om rätt till en bra bostad till överkomligt pris för alla. Därför har vpk även i år återkommit med tidigare förslag om ett ökat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen som den enda realistiska vägen att snabbt åstadkomma ett stopp för nya hyreshöjningar och en ökad rättvisa på bostadsmarknaden. Orimliga hyreshöjningar, devalveringseffekter tillsammans med alla andra prishöjningar och en fortsatt reallöneförsämring nödvändiggör stödinsatser från staten för att stoppa hyresutvecklingen och pressa boendekostnaden. I avvaktan på förslag om en annan, rättvisare bostadspolitik, med en kostnadsutjämning och omfördelning mellan olika boendeoch upplåtelseformer, måste det bli ett stopp för hyreshöjningarna. Bostadsbidragen har inte följt med i hyresutvecklingen, och många hushåll har helt mist sina bidrag. Detta innebär att hundratusentals hushåll har svårt att klara och i många fall inte klarar de årligen återkommande hyreshöjningarna. Vräkning från bostaden på grund av obetalda hyror är numera en daglig företeelse. Efterfrågan på byte till mindre lägenheter har ökat, och det finns nu risk för en återgång till ett trångboende, som borde tillhöra en förgången tid. För att ytterligare hyreshöjningar skall kunna undvikas nästkommande år, krävs att beslut fattas av regering och riksdag i så god tid att hänsyn kan tas till detta vid hyresförhandlingarna hösten 1983. Ränteoch amorteringsfria lån måste ges till allmännyttan som täcker det medelsbehov som kvarstår efter de slutförda hyresförhandlingarna. Ränteoch amorteringsfria lån kan stoppa kostnadsökningen i såväl nybyggda som äldre lägenheter. På detta sätt kan hyreshöjningarna stoppas för alla hyresgäster, eftersom bruksvärdesbestämmelserna i hyreslagen inte medger högre hyror hos privata hyresvärdar. Omfördelning av de ekonomiska bördorna från de fattiga till de rika är vad vi upplevt under de senaste sex åren. Med en ny regering måste fördelningen ändras åt det motsatta hållet. Därför har vi också tagit fasta på bostadsministerns uttalande i höstas att det inte är svårt att hitta metoder för att sänka bostadskostnaderna men att de i huvudsak måste finansieras inom bostadssektorn. Detta kan ske, som vpk vid upprepade tillfällen föreslagit, genom en omfördelning av samhällets bostadsstöd. Att minska de mest gynnade villaägarnas skattesubventioner med bara en fjärdedel skulle ge tillräckligt utrymme för betydande hyressänkningar för samtliga hyreslägenheter. Det är en omfördelning som främst skulle gå ut över rika villaägare med stora lyxvillor, höga inkomster, förmögenheter och som utnyttjar skattesystemet med höga ränteavdrag. Det är en omfördelning som ligger i linje med de krav som vpk ställer på den ekonomiska politiken som helhet. De allmännyttiga bostadsföretagens karaktär, uppgifter och verksamhet medför större sociala kostnader för bl.a. underhåll. Därför är det motiverat med ett särskilt stöd från stat och kommun. Större rättvisa i boendet är ett krav som hundratusentals hyresgäster ställer och som de nu hoppas, ja, förväntar sig att den nya regeringen och riksdagsmajoriteten skall tillmötesgå. Herr talman! Naturligtvis knyter väljarna stora förhoppningar till den nya regeringen — förväntningar som kanske inte kan infrias omedelbart, men det går att råda bot på de värsta orättvisorna till följd av den omfördelningspolitik som de borgerliga regeringarna var så framgångsrika med. Det skulle innebära en omfördelning från de ekonomiskt bärkraftiga till de ekonomiskt svaga samhällsmedborgarna. En sådan omfördelningspolitik är vpk berett att stödja.

Herr talman! Vi har i Sverige under de goda åren haft stora förutsättningar för en aktiv arbetsmarknadspolitik, som innehållit en rad sysselsättningsskapande åtgärder där framför allt utbildning och omskolning har spelat en framträdande roll. Det har rått stor enighet om att det är riktigt att satsa huvudparten av resurserna på sådana åtgärder och inte — som man gör i många andra länder — passivt dela ut arbetslöshetsunderstöd. Den här modellen utgick i hög grad från att det handlade om att åtgärderna skulle brygga över tillfälliga lågkonjunkturer, och så länge det rörde sig om det fungerade den bra. Vi har — i förhållande till flertalet andra industriländer — i vårt land haft mycket låga siffror när det gäller den öppna arbetslösheten. Även om våra problem - till följd av oljekriser och en långvarig lågkonjunktur — har ökat under senare år, har vi klarat oss hyggligt i ett internationellt perspektiv. Den internationella utvecklingen påverkar givetvis situationen på arbetsmarknaden i vårt land. Detta faktum erkänner nu även socialdemokraterna i regeringsställning. Bl. a. framhåller de att det internationella läget i hög grad har påverkat den svenska ekonomin. Strukturomvandlingar på för Sverige mycket känsliga områden har lett till sysselsättningskriser, som det har blivit allt svårare att bemästra. I det här läget är det naturligt att man börjar fundera över om vår traditionella arbetsmarknadspolitik fungerar med de förändrade förutsättningarna. Kan vi fortsätta att öka miljardanslagen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder om konjunkturuppgången dröjer? Använder vi resurserna på bästa möjliga sätt? Har det blivit för mycket byråkrati? Skulle de arbetslösa på lång sikt ha större glädje av att medlen fördelades på ett annat sätt än vi har vant oss vid? Hur skall vi kunna hindra att många — framför allt kvinnor och äldre — slås ut från arbetsmarknaden när den nya tekniken med datorer och robotar vinner alltmer terräng? Hur skall de unga kunna komma in på arbetsmarknaden? Många går nu med en malande oro inför framtiden och undrar: Var skall jag hitta ett jobb? De som är starka och är etablerade på arbetsmarknaden bevakar sina positioner. Det blir allt svårare för dem som står utanför att komma in. Självfallet är en ekonomi i balans grunden för trygga jobb. Men fullt så enkelt som moderaterna vill göra det är det nog inte. Ökad lönsamhet i näringslivet, lägre löner, lägre skatter och minskad offentlig sektor leder för moderaterna osvikligt till ökad sysselsättning. Då behöver inte arbetsmarknadspolitiken — som de uttrycker det — vara ”städgumma”. Men om man bara tänker ekonomiskt är det en betydande risk att man frestas att hantera människorna som en produktionsfaktor bland andra. Då kan det t.o.m. vara bra med en reserv av arbetskraft till förfogande. Folkpartiet ser det som ett livsvillkor för varje människa att få chansen till ett arbete, att finna sin plats i samhället. Vi behöver försörja oss. Med vår arbetsförtjänst skall vi klara vårt uppehälle när vi arbetar, och vi skall sörja för att våra barn får en bra start i livet. Men vi måste också betala vår del till skatter och socialavgifter, som skall hjälpa oss om vi blir arbetslösa, när vi behöver föräldraledighet eller när vi blir sjuka eller gamla. Det handlar också om solidaritet mellan dem som har arbete och dem som inte har det, mellan dem som är friska och dem som inte är det, mellan dem som är yrkesverksamma och dem som inte är det. Om solidariteten sätts på hårda prov, är det risk för att den sviktar. Den begynnande avtalsrörelsen visar tecken på att solidaritetskänslan är utsatt för påfrestningar. I regeringens budgetproposition spårar man dilemmat. Är det t.ex. att visa solidaritet med den svagaste gruppen, när man ökar spännvidden när det gäller utbildningsbidragen till eleverna i arbetsmarknadsutbildning mellan dem som är med i en arbetslöshetskassa och dem som av olika anledningar inte kunnat få inträde? Arbetsmarknadsministern föreslår en höjning av det högsta utbildningsbidraget från 230 kr. till 280 kr. per dag. För dem som är över 20 år och inte är med i en arbetslöshetskassa ligger det föreslagna beloppet kvar vid 165 kr. Bland dessa finns många som har försörjningsbörda. Det gäller t.ex. invandrare, som inte har kunnat komma in på arbetsmarknaden förrän de har fått svenskundervisning och yrkesutbildning, det gäller många kvinnor, som på grund av t.ex. ändrad familjesituation måste ta ett större försörjaransvar för sig själva och sina barn. Folkpartiet föreslår en omfördelning så att 10 kr. tas från toppen för att möjliggöra ett påslag från 165 kr. till 185 kr. i den lägsta gruppen. Vi menar också att det är en fråga om rättvisa och solidaritet att vård av egna barn skall kunna kvalificera till kontant arbetsmarknadsstöd. Det är ett lika fullvärdigt arbete att ha vårdat egna små barn som att ha vikarierat några månader som kioskbiträde. Lönebidraget till arbetsgivare som anställer arbetshandikappade är en stödform som kanske mer än någon annan hjälper till att skapa meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap för många människor, som på grund av ett arbetshandikapp har mycket svårt att få jobb på den öppna marknaden. Förra året biföll riksdagen, på arbetsmarknadsutskottets förslag, en socialdemokratisk motion om att inte sätta någon ram för högsta antalet platser med lönebidrag för anställda vid de allmännyttiga organisationerna. Därför är det förvånande att den socialdemokratiska regeringen nu lägger fram förslag om just ett sådant tak. Folkpartiet kommer att yrka avslag på den begränsningen. Av arbetsmarknadspolitiska skäl har ytterligare ett par tusen värnpliktiga kallats in till första tjänstgöring för att ”lätta på trycket” på arbetsmarknaden. Därför är det överraskande — för att inte säga ologiskt — att dra ned på tjänstgöringen för de vapenfria värnpliktiga. Folkpartiet motsätter sig detta och föreslår att en uppräkning sker med 100 000 tjänstgöringsdagar, så att de vapenfria inte kommer i en särskilt svår situation, som bl.a. skulle innebära att man kraftigt förlängde väntetiden, innan de kom in till sin första tjänstgöring. Logiken kräver en förändring så att rimlig rättvisa kan ges också till de vapenfria värnpliktiga. När det gäller ungdomarnas sysselsättning säger moderaterna i sin arbetsmarknadspolitiska motion att ”de vägar för praktisk yrkesutbildning för åldersgrupperna 16-24 år som hittills provats har i stort sett misslyckats”. Jag ställer inte upp på den historieskrivningen. Först och främst sker ju i stor omfattning praktisk yrkesutbildning i gymnasieskolans yrkestekniska linjer och i den kommunala vuxenutbildningens specialkurser. Deras värde kan väl ingen ifrågasätta. Den praktiska yrkesorienteringen har visat sig fungera mycket bra i de utvärderingar som bl.a. SAF har gjort. Den övervägande delen av dem som också har deltagit i praktisk yrkesorientering har kommit in på fortsatt utbildning eller fått jobb. Ungdomsplatserna, som på sitt sätt också kan vara inledningen till en praktisk yrkesutbildning, hjälpte ungefär hälften av de arbetslösa 16-17-åringarna in på en arbetsplats under våren. Det är viktigt att regeringen i sina kontakter med arbetsmarknadens parter med all kraft verkar för lösningar som gör det möjligt för 18-20-åringar att komma in på arbetsplatserna och få arbetslivserfarenhet. När det gäller lärlingsutbildningen menar vi, i likhet med centerpartiet och moderaterna, att den bör kunna byggas ut och förbättras. Vi tror att huvudorsaken till den hittills dåliga anslutningen är att kostnaderna för företagen är för höga. Vi föreslår därför någon form av lärlingslönebidrag, för att underlätta rekryteringen. Det är dags för parterna att ta upp förhandlingar om nya lärlingsavtal. Arbetsförmedlingen är ett kärt samtalsämne bland allmänheten. Det cirkulerar många historier om hur man ”stämplar” hellre än tar erbjudna jobb, att en sökanderesa till Stockholm kan vara ett välkommet avbrott i vardagen, även om man inte har en tanke på att ta det sökta jobbet, att ungdomar lämnar jobb efter en vecka för att de inte trivs osv. Exemplen är många. Även om de skulle vara sanna, så är de förmodligen ändå bara Den förra regeringen gav den s.k. rekryteringsutredningen i uppdrag att se över tolkningen av begreppet ”lämpligt arbete” inom arbetslöshetsförsäkringen. Detta föranleddes bl.a. av de många påståendena att arbetslösa avvisar erbjudna jobb och trots det får fortsatt arbetslöshetsersättning. Regeringen har nu befriat utredningen från denna del av sitt uppdrag. Motiveringen är att den kontrollen sköter arbetsförmedlingen och A kassorna på ett tillfredsställande sätt. Jag tror att regeringen här gör en felbedömning. Det hade varit värdefullt om man hade kunnat få svart på vitt på att det ligger föga sanning i alla påståenden av den här arten. Vi beklagar också att regeringen har lagt ned den utredning som bl.a. hade i uppdrag att göra en lagteknisk översyn av den snart 50 år gamla arbetsförmedlingslagen. Till sist, herr talman, vill jag kort beröra en socialpolitisk fråga som också har blivit ett arbetsmarknadspolitiskt problem. Ett antal domar i arbetsdomstolen den senaste tiden har väckt stor uppmärksamhet. De har gällt uppsägning till följd av onykterhet i arbetet. De har visat på att det finns problem med alkoholmissbruk på arbetsplatser. Det är svårt för arbetsgivare och arbetskamrater att hantera sådana problem, eftersom det ofta innebär känsliga ingripanden i människors privatliv. Det är en allmän rättsuppfattning att ingen bör uppträda drogpåverkad i sitt arbete. För arbetsmoralens skull måste man ingripa mot alkoholmissbruk på arbetsplatsen men också i tid motverka att ett bruk uppstår som kan leda till missbruk. Vi har i vår arbetsmarknadspolitiska motion velat fästa uppmärksamheten på detta allvarliga problem och begär hos regeringen att frågan tas upp till särskild prövning i det pågående utredningsarbetet på arbetsmarknadens område. Herr talman! Jag har i detta anförande som ett inlägg i den allmänpolitiska debatten velat fästa uppmärksamheten på vissa övergripande frågor på det arbetsmarknadspolitiska området. Jag har bl.a. pekat på nödvändigheten av att vi är beredda att förutsättningslöst pröva hur de arbetsmarknadspolitiska medlen skall användas i framtiden. I samband med budgetbehandlingen blir det anledning att återkomma till regeringens budgetförslag.

Herr talman! Jag känner mig föranlåten att korrigera en del av vad Elver Jonsson sade här tidigare. Det gäller ungdomarna. Det är bara att konstatera, Elver Jonsson, att vi i varierande former, och hela tiden med ökade resurser, har försökt komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Och det skall sägas, Elver Jonsson, att fantasin ökade väsentligt den dag vi fick en borgerlig arbetsmarknadsminister. Men vi kan se på hur arbetslösheten, i åldersgruppen 25-64 år och åldersgruppen 16-24 år, har utvecklats sedan 1960. Trots alla dessa insatser, trots olika konjunktursituationer, med emellanåt mycket snabb tillväxt och stor efterfrågan på arbetskraft, så har de facto arbetslösheten för de vuxna i stort sett legat stabil trendmässigt sedan 1960, medan arbetslösheten för 16-24-åringarna har ökat. Då är det inte en felaktig historieskrivning att säga att man har misslyckats med att nå målet att minska arbetslösheten bland ungdom. För det misslyckandet bär vi alla ett ansvar, socialdemokrater och borgerliga partier. Därför föreslår vi att vi skall få pröva nya modeller, formade efter system som framgångsrikt har använts i andra länder. Jag tycker att det låter alldeles utmärkt, efter att ha hört Elver Jonssons och folkpartiets inställning till att försöka skapa förutsättningar för ett lärlingssystem i Sverige. Vi är kanske inte överens på alla punkter. Men förhoppningsvis kommer vi i utskottet att kunna diskutera oss fram till en gemensam ståndpunkt. Det ökar naturligtvis möjligheterna att få socialdemokraterna och arbetsmarknadsministern med på en sådan lösning.
Herr talman! Det kunde nästan vara överflödigt med en kontrareplik, eftersom Bengt Wittboms inlägg gav vid handen att vi har skilda synsätt när det gäller insatser för att ungdomarna skall få chans till arbete, utbildning och praktik. Bengt Wittbom slår fast vad jag citerade från den moderata motionen, nämligen att det som hittills prövats har varit misslyckat. Ändå vill jag erinra om det som jag avslutade min exemplifiering med, nämligen det faktum att bortemot hälften av de arbetslösa 16-17-åringarna hittat en arbetsplats under våren. Att man skulle kalla det misslyckat är jag inte beredd att ställa upp på. Och Bengt Wittboms inlägg verifierar ju att vi har skilda uppfattningar. Jag menar tvärtom att åtgärderna har varit framgångsrika. Det har prövats nya och okonventionella grepp på arbetsmarknadspolitikens område när det särskilt gäller ungdomarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Där har vi haft en positiv period under de senare åren. Jag vill att den perioden skall förlängas, även om det finns inslag i den socialdemokratiska budgetpropositionen som inger oro när det gäller att ge ungdomen en chans. Det kan inte vara riktigt att, som Bengt Wittbom väl närmast menar, ge sig in på att prova något nytt, därför att man enligt hans synsätt har misslyckats. Det vore tvärtom felaktigt att skrota det som jag vill kalla för mycket framgångsrikt för ungdomen inom arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! När arbetsmarknaden hårdnar ökar konkurrensen. Detta kan föra med sig att fördomar och traditionella könsrollsuppfattningar får ökat fotfäste. Därför är jämställdhetsarbetet i dagens Sverige viktigare än någonsin. Jämställdheten mellan kvinnor och män är en fråga som spänner över samhällslivets alla områden. Jämställdhet innebär att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och reella möjligheter till ett mångsidigt liv. Ett eget arbete och ekonomiskt oberoende är den bas på vilken jämställdhet skall byggas. Både kvinnor och män skulle vinna på ett mera jämställt samhälle. Jämställdhetsfrågor är inte enbart kvinnofrågor. Att de i hög grad har blivit detta beror på att kvinnorna är och länge har varit de mest eftersatta. De har haft svårare att hävda sig på arbetsmarknaden och återfinns sällan i arbetsuppgifter eller positioner som ger inflytande i samhället. Men även männens situation måste förändras. Männen har ofta långa arbetstider och hårda arbetsvillkor i övrigt. De får därmed sämre möjligheter till kontakter med exempelvis sina barn. Det är ännu lång väg att gå innan det jämställda samhället är verklighet. På alla nivåer och inom alla områden i samhället måste jämställdhetsarbetet intensifieras. Under första hälften av 1970-talet inrättade den dåvarande socialdemokratiska regeringen en jämställdhetsdelegation direkt under statsministern. Detta var en markering av jämställdhetsfrågornas politiska betydelse. Den borgerliga regering som tillträdde 1976 avvecklade delegationen och inrättade en parlamentarisk jämställdhetskommitté med ett särskilt kansli. Kommittén har samlat in material och genomfört en rad projekt inom olika samhällsområden. Den socialdemokratiska regeringen avskaffar nu den parlamentariska kommittén och återför arbetet med jämställdhetsfrågorna till den politiska ledning som utövas av regeringen. Inom arbetsmarknadsdepartementet har inrättats ett sekretariat för jämställdhetsfrågor. För att bättre förankra jämställdhetsarbetet i samhället inrättas ett jämställdhetsråd, som inte bara skall ha representanter för kvinnoorganisationerna utan även för de politiska partierna, arbetsmarknadens parter och folkrörelserna. En delegation för jämställdhetsforskning kommer också att knytas till arbetsmarknadsdepartementet. Både jämställdhetsrådet och delegationen för jämställdhetsforskning skall ha representation av både kvinnor och män. I den forskningsproposition, 1981/82:106, som riksdagen tog ställning till våren 1982 har forskning om jämställdhet mellan kvinnor och män prioriterats. Kvinnoforskning och jämställdhetsforskning är eftersatta områden. Därför är det väsentligt att stimulera sådan forskning. Jämställdhetsforskningen kan finna förklaringar till varför det finns så stora skillnader mellan kvinnors och mäns situation och ställning i arbetslivet och i samhällslivet i övrigt. Bristen på jämställdhet i forskarsamhället måste också uppmärksammas. Endast var fjärde forskarstuderande är kvinna, trots att kvinnorna utgör hälften av de studerande inom grundutbildningen. Kvinnorna utgör mer än hälften av befolkningen i vårt land. Deras andel av t.ex. beslutande församlingar borde stå i rimlig proportion därtill. Så är dock ingalunda fallet. I riksdagen är 27,5 70 av ledamöterna kvinnor. I kommunfullmäktige och landsting är andelen kvinnor 29 resp. 32,7 Zo. Om man tittar på andelen kvinnor/män i statliga kommittéer förra budgetåret, finner man följande: Av ordförandena är 10 90 kvinnor, och av ledamöterna är 21 96 kvinnor. I de statliga företagen — 112 stycken — var år 1981 endast 2 96 av styrelseledamöterna eller direktionsmedlemmarna kvinnor. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta länge med den här uppräkningen. Den visar bara hur nödvändigt det är med en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i beslutande församlingar och andra offentliga organ för att olika erfarenheter skall kunna redovisas. Utbildningspolitiken är ett annat viktigt område när det gäller jämställdheten. I skolan förmedlas inställningen till jämställdhet genom att eleverna får undervisning i barnkunskap, hemkunskap och teknik eller genom att studievägledning och praktisk yrkesorientering är inriktade på jämställdhet. Men dessutom behöver barn för sin utveckling kvinnliga och manliga förebilder även i skolan. Skolan fortsätter att vara en spegel av den könsuppdelade värld som möter eleverna i samhället i övrigt. Denna ”dolda läroplan” motverkar strävandena att bryta det traditionella studieoch yrkesvalet. Det nuvarande traditionella yrkesvalet innebär i förlängningen en olycklig uppdelning av arbetsmarknaden i en kvinnlig och en manlig del. Sålunda utföll valet till gymnasieskolans tvååriga linjer 1980 enligt följande: 8 26 av pojkarna och 92 96 av flickorna valde vårdlinjen. Tvärtom förhöll det sig när det gäller teknik. 96 90 av pojkarna och 4 90 av flickorna valde denna linje. Beträffande skolpersonalen, dvs. de vuxna kvinnor och män som möter eleverna i skolan och som är elevernas förebilder, förhåller det sig på följande sätt: Dessa siffror talar för sig själva. Kvinnorna återfinns inom en betydligt snävare arbetsmarknad än männen. Männen väljer bland ca 300 olika yrken, medan kvinnornas traditionella arbetsmarknad omfattar 25-30 yrken. Detta könsuppdelade yrkesval kan i framtiden få negativa konsekvenser även för männen. Den sektor som i framtiden kommer att expandera mest när det gäller arbetstillfällen torde vara tjänstesektorn. I dag är den i hög grad kvinnornas arbetsmarknad. En jämnare fördelning av kvinnor och män på hela arbetsmarknaden kommer således att gynna även männen. Samtidigt vet vi att kvinnornas situation på arbetsmarknaden hotas genom den kommande datoriseringen inom t.ex. handeln, bankväsendet och kontorsbranschen. Det största problemet när det gäller möjligheterna att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män är den drastiska ökning av arbetslösheten som konstaterats de senaste åren. Antalet sysselsatta kvinnor har dock stigit under lång tid, om än i långsammare takt sedan år 1980. Den genomsnittliga veckoarbetstiden år 1981 var för kvinnor 31 timmar och för män 40 timmar. Skillnaden beror på den utbredda deltiden bland kvinnorna—-45 96. Av männen är det endast 7 Zo som deltidsarbetar. Få män tar vara på den möjlighet som föräldraförsäk ringen ger när det gäller att minska arbetstiden för att man på det sättet skall kunna dela ansvaret för barnen. Småbarnstiden är av väsentlig betydelse för utvecklingen när det gäller kvinnors och mäns roller gentemot barnen. Den avgör också barnens uppfattning om kvinnligt och manligt, dvs. attityderna i nästa generation. Det är därför viktigt att männen får stöd från samhället när de försöker bryta det traditionella könsrollstänkandet genom att i högre grad än tidigare ta på sig det praktiska ansvaret för barnen. Det är bl.a. därför som statsbidragen till barnomsorgen återställs till sitt tidigare värde. En fråga som på senare tid fått allt större aktualitet är arbetstidens längd kontra arbetsdelning. Det kommer att föranleda regeringen att ge delegationen för arbetstidsfrågor, DELFA, tilläggsdirektiv på detta område. Delegationen kommer också att utvidgas med parlamentariker. Dåligt utformade boendemiljöer, dåliga allmänna kommunikationer och långa avstånd till arbetsplatser motverkar också jämställdhetssträvandena. En central fråga är därför att det formuleras konkreta jämställdhetsmål i samhällsplaneringen. Det yttersta och mest dramatiska utslaget av bristen på jämställdhet i samhället är misshandel och annat våld mot kvinnor. Tiotusentals kvinnor misshandlas av män varje år. Bl. a. genom insatser från de kvinnohusgrupper som har bildats under de senaste åren har uppmärksamheten riktats på ett allvarligt samhällsproblem. Det är oacceptabelt att kvinnor utsätts för övergrepp av detta slag. En arbetsgrupp i socialdepartementet kommer inom kort att lägga fram en rapport om stöd och hjälp till misshandlade kvinnor. I socialdepartementets budget avsätts därför för detta ändamål 1 milj.kr. för nästa budgetår. Herr talman! Jämställdheten är minst av allt en fråga som lever sitt eget liv. Varje social och ekonomisk förändring påverkar relationerna mellan kvinnor och män. Lika möjligheter för kvinnor och män kommer inte automatiskt såsom ett resultat av stigande standard och utveckling, utan det krävs en mycket aktiv medverkan från både kvinnor och män, från arbetskamrater, arbetsgivare och beslutsfattare. Till sist, herr talman! Att jämställdhetsfrågorna har återförts till regeringskansliet ser jag såsom en förstärkning av jämställdhetsarbetet. När svårigheterna på arbetsmarknaden tornar upp sig, är jämställdhetsfrågorna viktigare än någonsin.

Herr talman! Det finns inte särskilt mycket att glädja sig åt i årets budgetproposition, och regeringens planer för framtiden är ännu mindre muntra. Det är uppenbart att vi glider allt djupare in i krisen. Hastigheten ökar. Näringslivet i sin helhet, men speciellt de mindre företagarna, känner djup oro. Regeringen hyser uppenbarligen stor tilltro till devalveringens positiva sidor. Det har tydligt framgått av dagens debatt. Men regeringen säger inte ett ord om devalveringens skadeeffekter. Jag vill helt kort peka på en sak, som kanske inte har uppmärksammats så mycket i den allmänna debatten, nämligen följande. Många små och medelstora företag har tagit upp utlandslån via bankernas s.k. korglån. Dessa skulder växte över en natt med 19 26, vilket för många små företag har betytt att de tvingats gå i likvidation. De vinster som devalveringen medför kommer att bli mycket små. Jag skall villigt erkänna att vissa företag i vissa branscher under viss tid kommer att tjäna på devalveringen, men å andra sidan kommer den i förening med den kraftiga ökningen av den statliga upplåningen att våldsamt öka inflationstakten. Finansministern räknar mycket optimistiskt med en inflation på 11,5 90, men i verkligheten kommer den nog att hamna runt 15 9 eller bli tre gånger så hög som i våra värsta konkurrentländer. Inflationen kommer att äta upp devalveringsvinsterna och urholka näringslivets konkurrenskraft. Regeringens ovilja att spara i de offentliga utgifterna — det har markerats tydligt här i dag — leder till ett starkt stigande lånebehov, som negativt påverkar både bytesbalansen och näringslivets möjligheter på kapitalmarknaden. Nog borde regeringen Palme få en plats i Guinness rekordbok. Regeringen sätter ju nytt världsrekord när det gäller de offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten. Denna andel ökar nämligen till nära 70 Zo mot 40 96 i genomsnitt för hela OECD-området. När de offentliga utgifterna ökar nära tre gånger så snabbt som bruttonationalprodukten, växer lånebehovet lavinartat. Riksgäldskontorets chef har nyligen påpekat att vi kommer i en mycket svår situation, om vi inte till 1986 radikalt har minskat våra balansunderskott. Vi har tre fyra års respit innan amorteringarna på våra utlandslån fördubblas. Att låna utomlands blir hart när omöjligt. Lånar vi ytterligare på den inhemska marknaden, betyder det att näringslivet trängs ut. Detta kommer också att påverka räntorna. Visserligen har riksbanken kunnat sänka diskontot med 1 26 som följd av räntesänkningarna utomlands, men vårt ränteläge hör fortfarande till de allra högsta inom OECD-området. Det är risk att glädjen över den svenska räntesänkningen blir kortvarig. Skall staten fortsätta sin gigantiska upplåning måste den konkurrera med räntan som medel, och det driver upp den allmänna räntenivån och minskar näringslivets möjligheter att låna. Ett högre ränteläge kommer att bli en hård broms på investeringarna, en broms som närmast kan liknas vid en käpp i hjulet. Sådana bromsmetoder leder ofta till att ekipaget hamnar i diket. Herr talman! Medan finansministern säger att näringslivets lönsamhet och konkurrenskraft måste öka, vidtar man åtgärder i rakt motsatt riktning. Löneskatterna höjs med 2 procentenheter, vilket betyder en merkostnad på ca 2 500 milj.kr. per år, och det försämrar självfallet vår konkurrensförmåga. Det är en form av subvention av importen och en straffbeskattning av exporten. Vi moderater motsätter oss höjda löneskatter, vilket framgår av våra motioner. Finansministern talar också i finansplanen om ökad avgiftsfinansiering. Jag citerar honom: ”Av särskilt intresse är avgifter som innebär att näringslivet får betala för de tjänster som det offentliga tillhandahåller.” Man kan undra vilka nya bromsar som skall placeras på näringslivets alltmer tungkörda vagn. Vi vet också att regeringen vill höja förmögenhetsskatten på det kapital som ligger nedgrävt i företagen i form av maskiner och byggnader och som egentligen bara är ett arbetsredskap, något som inte är tillgängligt för företagarnas privata konsumtion. Detta suger ut de mindre företagen, eftersom ägaren måste ta ut högre lön för att kunna betala den höjda förmögenhetsskatten. Genom skatteprogressionen blir detta uttag betydligt högre än förmögenhetsskatten. Vidare vet vi att den s.k. tillfälliga utdelningsskatten skall kompletteras med någon sorts skatteflyktsklausul, vilket innebär att utdelningsskatten, oberoende av hur stor utdelningen blir, skall beräknas till vad finansministern betecknat som ”skäligt belopp”. Regeringen vill alltså införa en form av skönstaxering för näringslivet, där skatten skall fastställas inte efter hur mycket företagen utdelar, utan efter vad myndigheterna önskar. Företagens möjligheter att förutse och planera försvåras alltså. De mindre och medelstora företagen kommer, om dessa tankegångar förverkligas, att drabbas särskilt hårt, eftersom de ofta har stora variationer i sina utfall. Myndigheternas maktbefogenheter vidgas, och medborgarnas svängrum minskar. Jag vill därför slå fast att ett samhälle där det fiskala nitet ersätter rättssäkerheten definitivt är ett samhälle på glid. Regeringen vill vidare ändra momsuppbörden och källskatteredovisningen från nuvarande varannan månad till varje månad. Det betyder merarbete för företagen men också något mycket värre. Med ett sådant system skulle ungefär 4 miljarder i rörelsekapital dras ur näringslivet. Jag vill påpeka att det nuvarande systemet inte innebär någon skattekredit till näringslivet, som vissa socialdemokrater gjort gällande, utan är en ersättning till företagen för det arbete dessa utför som skatteindrivare åt det allmänna. På den tid då vi hade omsättningsskatt utgick ersättning, men efter momsens införande ansågs det att företagen skulle få ersättning genom att disponera skattebeloppen under en viss tid. En förkortning av tiden för momsredovisning och källskatteinbetalningar betyder att denna ersättning helt enkelt dras in. Staten vill ha arbete utfört utan att ersätta det. Det är kontentan. Men, herr talman, framtidens sysselsättningsökning inom näringslivet kommer att återfinnas inom den mindre och medelstora industrin i de smärre företagen här i landet. För detta finns belägg såväl utom som inom landet. Mellan 1979 och 1980 ökade sysselsättningen i Sverige med 1,7 90 i företag med 20-49 anställda. I de medelstora, med 50-199 anställda, ökade den med 1,4 Ze, i de större, med 200-999 anställda, med 0,5 26 medan den i de allra största företagen minskade med 1,3 90. Det är därför hög tid att på allvar lyssna på de synpunkter som kommer från småföretagarna själva. Hade man gjort detta innan man planerat de negativa åtgärder för småföretagen som jag nyss nämnt, kanske regeringen haft ett förtroende hos denna viktiga grupp i samhället. Herr talman! Det räcker inte längre med bara vackra ord. Företagarna måste få tillbaka litet av den frihet som tidigare beskurits. Se exempelvis till att nystartade företag — ofta enmansföretag — ges en möjlighet att konkurrera om såväl storföretags som offentliga myndigheters upphandling. Eller mer konkret: Se till att dessa företag inte stoppas av fackliga veton för att de inte har avtal! Se till att de skadeståndsregler i den arbetsrättsliga lagstiftningen som en gång skrevs för förhållandet fack-storföretag inte missbrukas i förhållande till småföretag. Se till att stat och kommun tar vara på de möjligheter som nyföretagande och konkurrens medför genom att minska såväl den statliga som kommunala egenregin i de fall entreprenadupphandling blir billigare. Herr talman! Det är nu dags att på allvar sätta fart på Sverige. Utan småföretagarnas medverkan går inte detta. Vi måste se till att släppa loss de slumrande skaparkrafter som där finns. Vi måste göra 1980-talet till ett avregleringens decennium. Men då måste regeringen definitivt lägga planerna på proms åt sidan och sluta oroa landets företagare med det intensiva förberedelsearbete för kollektiva löntagarfonder som nu pågår. Allra sist: Olof Palme har många gånger sagt vackra ord om den utsträckta handen, och finansministern har hävdat behovet av ökad konkurrenskraft och ökad lönsamhet inom näringslivet. Jag måste tyvärr konstatera att det inte finns någon substans bakom de vackra orden och de fagra löftena. Nu behövs verkligen en handlingskraftig regering, som återger medborgarna framtidstron.